Fru talman! I svaret understryker kommunikationsministern att SJ har ensamrätt till interregional persontrafik på järnväg. Som liberal skulle jag förstås vilja avreglera och få konkurrens, fast det hör ju inte till den här debatten. Det finns en förordning som regeringen har givit ut som gör det möjligt för Banverket och tågtrafikledningen att medge att privata operatörer får köra tåg på vissa villkor. Villkoren är då så strikta att de i huvudsak gäller bara om SJ inte använder spåren. Banverket frågar då inte SJ i sådana här ärenden, och såsom regeringen har formulerat den här förordningen spelar det heller ingen roll. Även om SJ ger sitt medgivande får privat trafik inte tillåtas av tågtrafikledningen. Regeringens förordning är faktiskt ett effektivt sätt att ta död på nya idéer om förbindelser. Ett konkret exempel är att ett privat företag har ansökt om att få driva tågtrafik mellan Göteborg och Mora. Det skulle vara bra för turistnäringen i Dalarna. Jag har i det sammanhanget ställt en skriftlig fråga, som jag räknar med att få svar på nästa vecka, men det vore ändå intressant att höra om inte kommunikationsministern redan nu har några kommentarer till att de här reglerna upplevs som orimliga. Alltså: Om ingen har några invändningar mot att viss tågtrafik bedrivs, varför skall då regeringens förordning förhindra den här järnvägstrafiken?

Fru talman! Det är alldeles riktigt, Lennart Rohdin, att den regionalpolitiska propositionen innehåller ganska konkreta skrivningar kring vad vi menar med snabbtågsanpassningen vad gäller Norra stambanan och Mittbanan. Det handlar om möjligheten att förkorta restiden mellan Stockholm och Östersund ned till strax under fyra och en halv timme. Att målet är valt till fyra och en halv timme är ingen tillfällighet. Det är vid den tiden som det blir konkurrensmässigt intressant att åka tåg i stället för att flyga. Vad kan vi då skriva om i den regionalpolitiska propositionen, och vad skriver vi om i andra sammanhang? Mycket av det som Lennart Rohdin beskriver är ett genuint problem som vi har upplevt när det gäller järnvägstrafiken i vårt land. Vi har ett i och för sig väl fungerande beslut från 1988 om att SJ skall köra bara där det är företagsekonomiskt lönsamt, men vi har också i dag ett antal sträckor som vi upphandlar, och vi har också länstrafiken. Vi har sedan i många fall upplevt att det här fungerar rätt dåligt på grund av att vi inte har någon bra samordning. Det är orsaken till att vi vill inrätta myndigheten rikstrafiken, som skall ta det samlade greppet. Den samordning som sker i dag vad gäller upphandling av den s.k. olönsamma trafiken och SJ:s företagsekonomiskt lönsamma trafik är nämligen inte tillräcklig. Det blir ofta en kortsiktighet och en ryckighet för dem som bor på de här sträckorna, som inte riktigt vet om de platsar för upphandling nästa år. De problem man kan befara skulle kunna uppstå, inte bara på den här sträckan, om vi inte får en bra trafik nu när vi satsar på att förbättra infrastrukturen, de problemen måste rikstrafiken få i uppgift att lösa. Det är naturligtvis alldeles orimligt att riksdagen beviljar hundratals miljoner kronor för upprustning, om detta sedan inte kommer till användning i trafik. Jag förutsätter att den trafik som drivs av trafikhuvudmannen i Gävleborg, som i dag i viss mån är matartrafik till SJ:s trafik, den interregionala trafiken och den kommersiellt lönsamma trafiken är ett typiskt exempel på trafik som skall samordnas av rikstrafiken. Jag känner mig alltså inte särskilt orolig.

Fru talman! Jag vill försäkra kommunikationsministern om att jag kände mig väldigt tillfredsställd med de signaler som kom från regeringen och som kommunikationsministern nu upprepar. Problemet, som vi som bor i Gävleborgs län av naturliga skäl har kunnat se på närmare håll än kommunikationsministern, är att ledande företrädare för SJ även efter det att de här propositionerna har lagts fram har ifrågasatt om det över huvud taget kommer att kunna bli på det här sättet. Detta i kombination med att SJ under senare år har genomfört så många förändringar utan att på något seriöst sätt ha samrått med de berörda kommunerna förstärker naturligtvis oron och undergräver tilltron till vad som blir resultaten av regeringens förslag och riksdagens kommande beslut. Den här oron är utbredd över alla partigränser inom de berörda kommunerna och i landstinget i Gävleborgs län. För att lugna den oron räcker det inte med att kommunikationsministern säger att hon förutsätter att det här kommer att fungera, för så har det inte varit. Jag antyder i min interpellation till kommunikationsministern det som skedde i vintras, dvs. att de nya tidtabellerna från den 5 januari innebar att nattågsförbindelsen från Jämtland till Göteborg och Malmö inte längre skulle stanna i Ljusdal och Bollnäs. Och i det här fallet var det inte därför att tåget hade upphört, utan därför att SJ tyckte att det tog för lång tid på sträckan Storlien-Malmö att stanna några minuter i Ljusdal och Bollnäs. Det här hade naturligtvis många effekter. Jag vet människor som med det här nattåget i planeringen sökt och påbörjat universitets eller högskoleutbildning i exempelvis Örebro och Göteborg. Sedan upphör detta plötsligt, utan något samråd med de berörda kommunerna. Från SJ:s sida var man helt oförstående inför den kritik som kom. Sedan råkar ett kommunalråd i Hälsinglands inland träffa den avgående SJ-chefen vid en middag och påpekar då att det här är väl inte rimligt. Han får till svar, på stående fot: Nej, det skall vi ändra på. Detta skapar ingen tilltro till seriositeten i det sätt på vilket SJ arbetar med tidtabellsförändringar och liknande. Antingen var det första beslutet inte seriöst, eller också var Stig Larssons besked till kommunalrådet inte seriöst. Sedan påpekade kommunikationsministern att snabbtågsförbindelsen Östersund-Stockholm på fyra och en halv timme gör det konkurrenskraftigt att välja tåget i stället för flyget, och det är helt riktigt. Problemet är att vid de stationer som ligger däremellan har man inte det valet, för där finns inte flyget. Dessutom hävdar SJ, alldeles för ofta, att tiden fyra och en halv timme förutsätter att man inte stannar däremellan, och då har effekten av det beslut som riksdagen på regeringens förslag senare kommer att fatta fortfarande väldigt liten regionalpolitisk betydelse för södra

Fru talman! Jag skall börja med Lennart Fremlings fråga, som jag sedan också skall utveckla i ett skriftligt svar. SJ har ju företrädesrätt att köra, och sedan kommer den upphandlade trafiken i andra hand. Om ingen av dem kör måste man anmäla detta till Banverket och trafikledningen, och då kan någon annan få chansen att köra. Visst kan man tycka att det här är ett krångligt system. Vad vi har sagt - och föreslagit riksdagen att godkänna i den transportpolitiska propositionen - är dock att SJ också i fortsättningen skall ha företrädesrätt. Sedan får vi tekniskt lösa detta och klara förutsättningarna med att SJ skall ha företrädesrätten och den upphandlade trafiken och huvudmannatrafiken första möjligheten. Om man kan förändra regelsystemet är det naturligtvis bra, men jag har inte i dag någon möjlighet att gå vidare in på det. Lennart Rohdin sade att det har kommit olika budskap från olika företrädare för SJ. Jag vill inte recensera det, men på något sätt är detta ändå en ganska bra bild av det som också vi från regeringen har upplevt som ett stort problem: Det finns ett glapp mellan "samhällsintresset" i tågtrafiken och det som riksdagen har beslutat när det gäller att SJ skall arbeta företagsekonomiskt. Det är precis därför vi behöver den här myndigheten - för att täcka upp det här glappet. Vi kan inte sitta i departementet eller här i kammaren och fatta detaljbesluten, utan det skall de som finns nära verkligheten göra. Den här samordningen mellan kommuner, trafikhuvudmän och operatörer är oerhört viktig för att vi skall få ett kollektivtrafiksystem som faktiskt fungerar. Sedan tycker jag att det låter beklagligt om den här historien från i vintras är korrekt. Här delar jag Lennart Rohdins uppfattning. Gick det till på det sättet verkar det inte helt seriöst.
Fru talman! Jag konstaterar att vi förefaller vara helt överens, och det är väl så jag också har tolkat regeringens regionalpolitiska proposition. För dem som den var avsedd tror jag det är viktigt att de besked som kommunikationsministern har givit i dag är så tydliga som möjligt. Vår erfarenhet säger oss att vi inte har hört de sista ryktena eller uttalandena från ledande företrädare för SJ, och då är det viktigt att de politiska beslutsfattarnas besked går fram mycket tydligt så att oron något så när lugnar sig. Den nya myndighet som kommunikationsministern pratar om kan säkerligen ha en effekt i det här avseendet. Egentligen är det dock rätt orimligt att det här samrådet inte har kunnat fungera på ett vettigt sätt redan i dag under rådande omständigheter.

Fru talman! Jag tackar statsrådet Schori för svaret. Men innan jag går in på själva svaret vill jag försöka att lägga en bas utifrån vilken jag skulle vilja att debatten förs. Jag måste erkänna att det inte är utan en viss bävan som jag står här i dag. Senast som jag hade ställt en interpellation till statsrådet läste statsrådet upp sitt svar men gjorde inga ytterligare inlägg, vilket gjorde att det inte blev någon debatt om kvinnors asylskäl. Flyktingfrågan är en känslig och värdeladdad fråga, och det kan just därför vara svårt att få till stånd en debatt där båda debattörerna av varandra uppfattas ha ett ärligt uppsåt. Sedan kan man ha olika politiska uppfattningar beroende på vilket parti man tillhör, men ärligheten och viljan till en förändring till något som man tror är bättre bör inte ifrågasättas. Anledningen till min interpellation är förtvivlan och upprördhet.
Ulla Hoffmann har ställt fem frågor till mig. Avser regeringen vidta åtgärder för att barn som bor i s.k. korridorförläggning i likhet med svenska barn skall få ett "skäligt boende"? Avser regeringen vidta åtgärder för att asylsökande för vilka det föreligger verkställighetshinder skall beviljas uppehållstillstånd i Sverige?
Vänsterpartiet fick som alla partier och statsrådet ett brev från Psyköppenvårdsteamet i Flen via Lena Holmberg Broström. Framför allt oroar hon och hennes kolleger sig för barnens situation på flyktingförläggningen i Flen. Hon undrar om det inte går att förbättra boendet för familjerna på förläggningen. Hon menar att föräldrarna inte kan ta hand om sina barn därför att de mår så dåligt på grund av långa vistelsetider just på förläggningen.
Avser regeringen vidta åtgärder för att asylsökande barn i grundskoleåldern skall få samma rätt till utbildning som svenska barn? Avser regeringen vidta åtgärder för att asylsökande ungdomar mellan 16 och 18 år skall få samma rätt till utbildning som svenska ungdomar? Och slutligen: Vilka åtgärder avser regeringen vidta för att meningsfull sysselsättning utöver städning och matlagning skall erbjudas på samtliga förläggningar? Fru talman!
Charlotta L Bjälkebring, som kommer att gå upp senare i debatten, och jag åkte dit, och interpellationen är ett resultat av detta besök. Statsrådet säger i sitt svar att flyktingmottagandet måste vara flexibelt och så långt som möjligt klara de svängningar i inströmningen som kan uppstå. Det kan jag acceptera i situationer av kris då många flyktingar kommer till Sverige. Men i nuläget, då det kommer få asylsökande, borde vi kunna ge barnfamiljerna ett skäligt boende.
Jag håller naturligtvis med Ulla Hoffmann om att asylsökande barn bör ha ett skäligt boende. Invandrarverket har en grannlaga och för verket självklar uppgift att också se till barnens behov. Många av de familjer som kommer till Sverige har traumatiska upplevelser bakom sig.
Som jag ser det är det det långa kontraktet som Invandrarverket har med ett privat bostadsföretag i Katrineholm som är problemet och som gör det krasst ekonomiskt lönsamt att låta barnfamiljerna vara kvar på korridorförläggningen i Flen. Jag vet genom förläggningschefen att personalen gör vad den kan för att förbättra för barnfamiljerna på förläggningen.
Det är självklart att dessa familjer behöver ha en trygg och säker tillvaro under den tid de väntar på besked i tillståndsfrågan. Flertalet förläggningsplatser finns i vanliga lägenheter med självhushåll, och det är också en strävan från Invandrarverket att placera barnfamiljer i lägenhetsboende.
Men jag tror att detta är en fråga för politikerna, nämligen att vi kanske måste skjuta till extra pengar för att se till att barnfamiljerna på korridorförläggningen i Flen får flytta ut i samhället. Jugoslavien med anledning av min fråga om asylsökande med verkställighetshinder. Såvitt jag förstår kommer Sverige att tillställa Jugoslavien en lista över beslut som skall verkställas och som skall godkännas av Jugoslavien. Antag att Jugoslavien endast vill ta emot hälften.
Mottagandet måste dock vara flexibelt och så långt möjligt klara de svängningar i inströmningen som kan uppstå. Detta innebär att mottagningsenheter - som egentligen huvudsakligen är avsedda för ensamboende - ibland kan behöva ge logi även till barnfamiljer i avvaktan på en bättre lösning. Om en asylsökande har fått avvisningsbeslut, skall han eller hon självmant lämna landet.
Vad kommer då att hända med dem som Jugoslavien inte godkänner? Jag återkommer senare i debatten om det blir fler inlägg i den frågan. I samband med att bestämmelsen om preskriptionstiden fördes över till 1980 års utlänningslag har lagen bara ändrats vad gäller preskriptionstiden, som nu är utsträckt från två till fyra år. Det bör inte vara uteslutet att, om utlänningen gömt sig, på nytt ta upp frågan om utlänningens avlägsnande ur landet och meddela ett nytt utvisningsbeslut.
Detta framgår tydligt av utlänningslagen . I vissa fall kan det emellertid uppstå problem, exempelvis kan myndigheterna i den asylsökandes hemland hindra den återvändande från att resa in. Detta sker tyvärr i en hel del fall. Att kunna återvända till sitt hemland är ett folkrättsligt mänskligt krav. Många personer har emellertid vistats långa tider i Sverige.
I den förordning gällande asylsökande från Jugoslavien som regeringen utfärdade den 19 mars står det att uppehållstillstånd inte skall beviljas om den huvudsakliga anledningen till att beslutet inte kunnat verkställas är att utlänningen hållit sig undan. Innebär detta att regeringen genom en förordning har skärpt utlänningslagstiftningen? Så till barnen och deras skolgång. En enig barnkommitté har föreslagit att asylsökande barn och ungdomar skall få samma utbildning som svenska barn. Detta gäller även gymnasieutbildning.
Detta är naturligtvis ingen bra situation. Tillvaron blir pressande för såväl utlänningarna som personalen vid Invandrarverkets mottagningsenheter. För att komma till rätta med dessa problem har Sverige ingått avtal med vissa länder.
Frågan bereds inom Utbildningsdepartementet, vilket jag tycker är bra - det är bra att frågan uppmärksammas. Som en sista fråga undrar jag: Instämmer statsrådet i det som Barnkommittén föreslår?
Exempelvis slöt vi i början av året ett avtal med Förbundsrepubliken Jugoslavien, för att göra det möjligt för jugoslaviska medborgare att resa hem. Som nyligen meddelats i riksdagen har avtalet ännu inte ratificerats av Förbundsrepubliken Jugoslavien.
Fru talman! Tack invandrarministern! Även jag har besökt förläggningen i Flen, både när den fungerade som flyktingförläggning och även tidigare när där var ett hem för psykiskt handikappade människor. Då hette förläggningen Jättunahemmet. Då, liksom nu, har jag upprörts av de förhållanden under vilka de människor lever som bor där. Fru talman!
Vi kommer naturligtvis att fortsätta ansträngningarna att komma överens även med andra länder där denna typ av problem finns.
I dag är jag särskilt oroad för de barn som lever, vistas och bor - ja, faktiskt växer upp - på flyktingförläggningen i Flen. Många bor där i flera år. De bor i ett litet rum utan avskildhet från övriga familjemedlemmar och utan egen toalett att stänga in sig på för att filsofera.
Jag vill också erinra om att regeringen den 19 mars i år fattade beslut om en förordning om uppehållstillstånd för medborgare i Förbundsrepubliken Jugoslavien.
Jag tror - eller, rättare sagt, jag vet, herr invandrarminister - att barn behöver avskildhet. Men de behöver också möjligheter att ha omkring sig många vuxna, friska vuxna, som också tänker och vill leva livet, vuxna som inte är nedbrutna av utvisningshot som vilar över dem.
Innebörden i förordningen är att medborgare från Förbundsrepubliken Jugoslavien som vistats så länge i Sverige att ett beslut om av eller utvisning kommer att preskriberas före den 1 januari 1999 får beviljas uppehållstillstånd av humanitära skäl.
Förläggningen i Flen är nu, liksom förr när det var mentalsjukhus där, en avskild del av vårt samhälle. Få flensbor rör sig inom området eller etablerar sociala kontakter där, vilket innebär att barnen är hänvisade till att ha de viktiga sociala kontakterna i huvudsak med personer som lever under ungefär samma förutsättningar som de och deras föräldrar. Jag är faktiskt övertygad om att det här skadar dessa barn.
Ett avvisningsbeslut som inte har verkställts preskriberas efter fyra år. Beslutet innebär att den aktuella gruppen efter ansökan kan beviljas uppehållstillstånd omedelbart. Det är riktigt som Ulla Hoffmann säger att asylsökande barn inte har rätt till skolgång på exakt samma villkor som barn som är bosatta i Sverige.
Förr talade vi om institutionsskadade mentalpatienter. Snart kommer vi - tror jag, om ingenting görs - att tala om barn som har fått liknande skador på grund av den psykiska, fysiska och sociala miljön.
Asylsökande barn skall dock enligt grundskoleförordningen tas emot i grundskolan i den kommun där de vistas. Detta skall ske så snart skolgång är lämplig för dem med hänsyn till deras personliga förhållanden. Omfattningen av undervisningen kan dock vara mindre än den som gäller för i Sverige bosatta barn.
Här tror jag att invandrarministern och alla de som jobbar med flyktingfrågor genom att skapa en god sysselsättning, en meningsfull fritid och ett meningsfullt jobb på dagarna kan medverka till att dessa asylsökande människor får litet mer av livsglädje och livskvalitet.
I många fall deltar barnen i den vanliga skolan i kommunen. Kommunen erhåller statlig ersättning för skoleundervisningen.
Det är särskilt viktigt för barnen att de har levande vuxna omkring sig som kan ta sig an dem. I Flen, liksom i många andra kommuner, finns det tomma lägenheter. Dessa finns faktiskt på gångavstånd från flyktingförläggningen.
Majoriteten av de ungdomar mellan 16 och 18 år som kan och vill studera erbjuds undervisning i gymnasieskolan. Statlig ersättning lämnas på samma villkor som för grundskolebarn.
Såvitt vi förstår har inte några förhandlingar tagits upp ännu; detta för att försöka lösa de här barnfamiljernas problem med korridorboendet. Det här skrämmer mig litet grand. Hur kan det komma sig att en invandrarminister, vars värderingar vilar på samma humanistiska värdegrund som min och med uppfattningen om alla människors lika värde, inte gör någonting radikalt nu för de här utsatta barnen?
Barnkommittén har i sitt betänkande Barnets bästa i främsta rummet föreslagit att reglerna bör ändras så att asylsökande barn och ungdomar skall få samma rätt till utbildning som svenska barn. Begränsningen i barnens skolgång skall enligt kommittén endast utgå från barnets behov och inte det regelsystem som styr rätten till utbildning för asylsökande barn. Betänkandet har remissbehandlats.
Detta skrämmer mig, som sagt. Jag hoppas på ett inlägg om detta. Kommer invandrarministern att erbjuda lägenhetsboende nu? Kan invandrarministern ge något besked om det till oss nu? Jag skulle vara väldigt tacksam för ett besked.
Frågan om asylsökande barns skolgång bereds för närvarande inom Utbildningsdepartementet. Den asylsökande skall bemötas med respekt för sin integritet och förmåga och vilja att själv ta ansvar för sig själv och sin familj medan de väntar på besked i tillståndsfrågan.
Fru talman! Ulla Hoffmann hade så många frågor att jag inte hade tid att svara på allihop på en gång, så jag fortsätter. Det är givet att den asylsökande skall bemötas med respekt för sin integritet och för sin förmåga och vilja att själv ta ansvar för sig själv och sin familj i väntan på besked i tillståndsfrågan. Därför är verksamheten i mottagandesystemet anpassad så att de boende aktivt skall ta del i den dagliga skötseln av förläggningen. Därutöver erbjuds de asylsökande olika former av organiserad verksamhet. Detta syftar till att den enskilde skall kunna få en mening och struktur i vardagen och i sitt liv under väntetiden.
Verksamheten i mottagandesystemet är därför anpassad till att de boende skall ta en aktiv roll i den dagliga skötseln av förläggningen. Därutöver erbjuds de asylsökande olika former av organiserad verksamhet vilken syftar till att den enskilde skall kunna få mening och struktur i vardagen under väntetiden.
Verksamheten skall utformas så att den kan vara till nytta, oavsett utgången i asylärendet. Jag tror att Sverige är unikt i det sammanhanget. Verksamheten är också obligatorisk så till vida att den som utan giltigt skäl inte deltar i den kan få sin dagersättning nedsatt.
Den skall utformas så att den kan vara till nytta oavsett utgången i asylärendet och är obligatorisk så till vida att den som utan giltigt skäl inte deltar i verksamheten kan få sin dagersättning nedsatt. Förutom utbildning av varierande utbud, ofta med inslag av praktikplatser, anordnas också på mottagningsenheterna ett rikt utbud av verksamhet i olika former. Den kan variera från aktiviteter liknande småföretagsamhet, kaféverksamhet, andrahandsbutiker med skrädderi och tvättverksamhet till snickerier för restaurering av anläggningens inventarier.
Förutom utbildning av varierande utbud, ofta med inslag av praktikplatser, anordnas på mottagningsenheterna ett rikt utbud av verksamheter i olika former. Aktiviteterna kan variera från småföretagsverksamhet, kaféverksamhet och andrahandsbutiker med skrädderi och tvättverksamhet till snickerier för restaurering av anläggningens inventarier osv.
Utbildningen upphandlas ofta hos externa utbildningsföretag som erbjuder ett stort och varierande utbud såsom svenska och samhällsskola, IT, medier, engelska, hantverk och kultur.
Utbildningen upphandlas ofta hos externa utbildningsföretag som erbjuder ett stort och varierande utbud - svenska och samhällsskola, IT, medier, engelska, hantverk och kultur. Innehållet i den organiserade verksamheten på Invandrarverkets mottagningsenheter varierar naturligtvis utifrån lokala förutsättningar och sammansättningen av den grupp asylsökande som vid olika tillfällen vistas på respektive mottagningsenhet.
Innehållet i den organiserade verksamheten på Invandrarverkets mottagningsenheter varierar naturligtvis utifrån lokala förutsättningar och sammansättningen av den grupp asylsökande som vid olika tillfällen vistas på respektive mottagningsenhet.
Med detta vill jag understryka att Invandrarverket mycket aktivt arbetar med att utveckla mottagandet av asylsökande. Flyktingförläggningen i Flen blev uppmärksammad i mars i reportage i tidningarna efter det att det hade utbrutit bråk mellan olika grupper där. Jag fick då, fru talman, en fråga här i riksdagen där man nästan försökte indikera att de som fanns på flyktingmottagningen hade en stor skuld i detta och att det här nästan skulle belasta dem. Jag menar därför att det är oerhört viktigt att just ta hänsyn till den traumatiska bakgrund som många asylsökande har till följd av terror, tortyr och krig. Då är det inte så konstigt att nerverna så att säga ligger utanpå. De frågor som ställts i dag representerar någonting annat. Där är man kritisk till sättet att ta emot de asylsökande. Jag menar att jag med mitt svar har gett besked om att man är mycket väl uppmärksammad på vilka svårigheter som finns. Man gör så gott man kan, alltefter omständigheterna. Detta är inte dåligt. Jag har räknat upp de erfarenheterna, de olika programmen och de hänsyn som man försöker ta. Jag skulle vilja påstå att detta är unikt i världen. Det gäller då framför allt boendet. Själv har jag, för att svara på den sista frågan som jag fick här, inga lägenheter att dela ut. Men från Invandrarverkets sida försöker man så mycket som möjligt och i mån av tillgång att tillgodose önskemålen vad gäller lägenhetsboendet. Det kommer man att fortsätta med. Detta är ett mål, och det tycker jag är riktigt.
Fru talman! Jag skulle en gång för alla klart vilja säga att ingen av oss lastar Invandrarverkets personal, alltså förläggningspersonalen i Flen. Jag har träffat de personerna och har talat med dem ett antal gånger på telefon för att bekräfta att jag känner att det är vi politiker som skall ta ansvaret för det. Det är ju ändå vi som har beslutat om att lägga ned flyktingförläggningar, och då blev förläggningen i Flen kvar. Där finns i dag 50 stycken barn, 29 barnfamiljer. Jag vet också att förläggningspersonalen gör sitt bästa för att ställa i ordning ett boende för de här barnfamiljerna så att det skall bli så hyfsat som möjligt. Men det kan inte ersätta en lägenhet, en dörr att stänga kring sig, eller, som Charlotta sade, litet avskildhet både för föräldrar och för barn. Jag är av den åsikten, och det är mitt parti också, att integrationen börjar den dag den asylsökande kommer till Sverige och söker uppehållstillstånd. Den attityd som man möts av från myndighetspersonalen är då väldigt viktig. Därför tycker vi att det är viktigt att vi gör något åt just frågan om skolan och utbildningen av ungdomarna. Skall ungdomarna kunna komma ut i samhället när de har fått uppehållstillstånd måste de ha fått en grundläggande utbildning. Jag har dock en fråga när det gäller statsrådets svar. Det gäller vem som betalar för gymnasieutbildningen. I sitt svar säger nämligen statsrådet att majoriteten av de ungdomar mellan 16 och 18 år som kan och vill studera erbjuds undervisning i gymnasieskola. Statlig ersättning lämnas på samma villkor som för grundskolan. Men i Barnkommitténs betänkande står det att ansvarig för den studieverksamhet som motsvarar gymnasieskolan är den förläggning vid vilken ungdomarna är registrerade. Förläggningen kan köpa in utbildning från en kommunal gymnasieskola. En kommun som frivilligt ordnar gymnasieutbildning för asylsökande ungdomar får inte ersättning av staten. Jag undrar om statsrådet kan hjälpa mig. Jag har försökt leta för att se vad det är som gäller, men jag har inte lyckats hitta det. Sedan skulle jag vilja återgå till avtalet med Förbundsrepubliken Jugoslavien. I sekretesslagen 7 kap. 14 § finns en sekretessbestämmelse till skydd för den asylsökande som går ut på att man inte får lämna ut uppgifter om det kan antas att det kan leda till skada för den asylsökande eller närstående om uppgifterna kommer ut. I Aftonbladet i dag säger verksjuristen vid Invandrarverket att man inte vill lämna ut uppgifter om vilka som har sökt asyl i Sverige därför att de då kan råka illa ut i hemlandet om myndigheterna där får reda på att de har sökt asyl här. Man följer alltså sekretessbestämmelsen. Det tycker jag är bra, för vi vet att så är fallet vad gäller t.ex. peruaner, som alla betraktas som terrorister när de kommer tillbaka om de har sökt asyl utomlands. Men jag förstår inte riktigt hur denna sekretesstämpling av verkställighetspromemorior går ihop med den lista över asylsökande kosovoalbaner som enligt avtalet skall överlämnas till myndigheterna i Förbundsrepubliken Jugoslavien. Jag skulle därför vilja be statsrådet att litet närmare utveckla sin syn på just det.
Fru talman! Jag förstår att invandrarministern inte kan dela ut lägenheter, men ministern kan åtminstone verka för att förhandlingar med Flens kommun tas upp. Jag vill för invandrarministern också berätta om hur hungriga de barn är som går i förberedelseklasserna, som ligger på flyktingförläggningens område i Flen. Som jag tidigare sagt bor ofta barnfamiljerna flera år på förläggningen. Hotet om utvisning blir det primära i hela deras handlande. På förläggningen tillämpas självhushåll, vilket å ena sidan är bra. Men å andra sidan kan det slå verkligt hårt, särskilt mot barnen. Föräldrarna sparar och gnetar för att kunna spara så mycket som möjligt av sin dagersättning till den dag de blir utvisade. De vill ju ha litet pengar när de kommer ned till sitt modersland. Det är ju inte så lätt att hitta en försörjning när man har varit asylsökande och borta i flera år. Det här innebär att barnen faktiskt inte får den mat de behöver för att växa och utvecklas intellektuellt, för att klara skolan och andra saker, som att leka, vara nyfikna, vilja leva och gå vidare i livet. Barnen kommer till skolan och är hungriga.

Fru talman! När det gäller frågan om ersättningen till utbildningen är det som det står i mitt svar: Statlig ersättning lämnas på samma villkor som för grundskolebarnen. Det är svårt för mig, fru talman, att gå in på matlagningen på förläggningen i Flen. Men jag vet att den som är ytterst ansvarig för Invandrarverket i den regionen, Björn Eriksson, utförligt har svarat på Ulla Hoffmanns frågor i Aftonbladet. Han erbjuder också de intresserade att tillbringa litet längre tid än ett kort besök på mottagningsenheten för att se hur de verkliga förhållandena är. Det kanske vore bra för att åtminstone få svar på alla de frågor som ni fortfarande har. Jag har också varit i Flen. Jag skulle för min del vilja säga att det syns hur man hela tiden försöker reformera verksamheten och förbättra den när man ser att problem uppstår, även på de områden som har tagits upp här. En sak jag särskilt skulle vilja nämna är det s.k. förvaret, där man alltså håller de personer som har fått besked om att de skall utvisas. De har inte haft tillräckliga asylskäl. Det har tidigare varit vad man kunde kalla celliknande rum, och polisen har hanterat detta. Efter den reform som vi har genomfört av utlänningslagen är det Invandrarverket som svarar för förvaret och inte längre polisen. Man har genast sett hur det har blivit en helt annan möjlighet att förändra miljön. Man har satt i gång med utbildningsverksamhet och andra saker i syfte att även den person som skall avvisas får något slags meningsfylld tillvaro i avvaktan på detta. Det är ett exempel som också är unikt i världen, menar jag, hur man från Invandrarverkets sida försöker att humanisera en verksamhet som är oerhört svår, eftersom den har att göra med människor som har lidit så mycket och som i vissa fall, där man inte har asylskäl, måste skickas tillbaka. Det är svårt och traumatiskt. Men vi har reglerad invandring i Sverige, och de som har asylskäl får stanna i Sverige. De som inte har det måste återvända. Det finns de som inte accepterar ett nej. Det är där som den långa väntetiden kan komma in, för då måste fallet prövas igen. Det skall vara rättssäkert m.m. Det är naturligtvis oerhört plågsamt, inte minst om barn är inblandade. Men jag menar att med den nya lagstiftning vi har och den anda som nu mer och mer genomsyrar myndigheterna har vi en human utlänningslag.
Fru talman! Först vill jag kommentera Björn Erikssons svar. Om det var det svar som han gav i Aftonbladet som statsrådet syftade till var det inte svar på någon enda av mina frågor. Det var egentligen ett försvar för personalen på förläggningen, som jag inte på något sätt hade angripit. Jag ville ta över ansvaret till oss. Jag kan dessutom berätta att vi har vänsterpartister även i Flen som följer verksamheten vid förläggningen ganska noga. Jag kommer att fortsätta att göra besök på flyktingförläggningarna. Jag har redan varit på väldigt många i Sverige. Men jag har inte suttit i riksdagen så länge att jag har hunnit med alla ännu. Jag skall besöka Lillhagen i början av maj. Jag vill också klart deklarera och tala om, vilket ofta blir ett missförstånd, att även Vänsterpartiet är för en reglerad invandring. Jag tror att alla partier i riksdagen är för en reglerad invandring. Vi pratar inte om att öppna gränserna helt fritt. Vi delar uppfattningen att flyktingkonventioner och andra internationella konventioner skall följas. Men det är egentligen inte konventionerna som är ämnet för interpellationen. Det är vad vi skall göra åt situationen för de barnfamiljer som bor på flyktingförläggningen i Flen, som bor i ett rum som delas av både vuxna och barn. Det finns få utvecklingsmöjligheter för de här barnen. Jag är helt övertygad om att Invandrarverkets personal, som jag har sagt tidigare, gör sitt absolut bästa. Men den måste ha resurser för att göra det. Den måste få hjälp med att flytta barnfamiljerna från flyktingförläggningen i Flen. Jag vill avsluta den här debatten med att tacka för att vi har fått en möjlighet att diskutera detta i en anda där jag känner att mitt ärliga uppsåt inte är ifrågasatt.
Fru talman! Också jag tackar för debatten. Jag uppskattar frågorna trots allt, och det är viktigt att vi arbetar vidare för att reformera där det behöver reformeras.

Fru talman! Konstitutionsutskottet behandlar i detta betänkande 25 motioner som väckts under de allmänna motionstiderna 1996 och 1997. De rör en mängd centrala författningsfrågor. Bland de områden som berörs är bibehållande eller avskaffande av den gemensamma valdagen, personvalet, folkomröstningsinstitutet, vilken utsträckning som riksdagens beslut skall bli föremål för mer kontroll av juridiska organ och förslag om utredningar om införande av en författningsdomstol i vårt land. Man kan förstås ha olika uppfattningar i dessa frågor, och betänkandet är försett med reservationer, närmare bestämt 19 stycken. Utskottsmajoriteten har avstyrkt samtliga de 25 motionerna. I denna majoritet ingår i samtliga fall Socialdemokraternas representant. De har således bestämt stannat för att ingen av de 25 motionerna förtjänar att bifallas. "Allt är väl i den bästa av världar", förefaller vara deras inställning, eller om något eventuellt behöver förändras i det svenska folkstyret ordnar nog regeringen det. Vi i Folkpartiet liberalerna delar inte denna uppfattning. Vi har deltagit i 5 av de 19 reservationerna. Det gäller främst kravet på att den gemensamma valdagen skall avskaffas och förslag syftande till att öka den legala kontrollen av de beslut vi fattar i denna riksdag. För tids vinnande skall jag inte nu yrka bifall till alla de fem reservationer som vi deltar i utan nöja mig med att yrka bifall till fyrpartireservationen nr 4 om en skyndsam utredning av en återgång till skilda valdagar och till moderat-, folkparti och miljöpartireservationen nr 15 om en utredning om införande av författningsdomstol i vårt land. Fru talman! Utvecklingen i världen de senaste 10 15 åren för demokratin är paradoxal. Å ena sidan har det demokratiska styrelseskicket på denna korta tid spritt sig till fler länder än någonsin. Aldrig förr i världshistorien har så många länder varit demokratier. Aldrig förr har så många människor levat i demokratier. Och sedan något år tillbaka lever för första gången i världshistorien en majoritet av världens befolkning i länder där regeringen utses i allmänna val. Det finns förstås många kvarvarande brister. Kanske har framgångarna varit större för demokratiska val enligt majoritetsprincipen än för genomslaget av rättsstatsprincipen och genomförandet av mänskliga rättigheter m.m. Ändå är det fråga om oerhört mycket större framgångar än någon vågade hoppas på för tio år sedan. Det paradoxala ligger inte i detta utan i utvecklingen i de gamla demokratierna, med en ökad klyfta mellan väljare och valda, på många håll ett minskat valdeltagande, synnerligen ofta minskat deltagande i partiernas arbete, tillväxt i främlingsfientliga strömningar i många länder, ibland med rasistisk anknytning, skandaler på många håll, t.o.m. i vårt eget land, och en bild hos många människor av att makthavarna skor sig. Vi som har fått förmånen att växa upp i denna gamla demokrati, den svenska demokratin, har förstås ett särskilt ansvar för att se till att den vidareutvecklas och förnyas. Det brukar sägas att varje generation måste vinna demokratin på nytt. Jag tror att det krävs många förändringar i det svenska folkstyret för att bryta den negativa utvecklingen. Jag är övertygad om att vi i dag inte ser alla som behövs. Vi i Folkpartiet liberalerna har i vårt nya partiprogram från i fjol lagt fram en mängd förslag som syftar till att råda bot på några eller en del av de här problemen. Några av dem berör frågor som behandlas i dagens KU-betänkande. Två problemområden berörs just i de två reservationer som jag yrkade bifall till. Kommunerna är förstås de organ som står närmast medborgarna. De kommunsammanslagningar som ägde rum efter andra världskriget har nog lett till att avståndet mellan väljare och valda har ökat kraftigt. Förr var det på många håll, åtminstone utanför storstäderna, så att nästan var och en kände till någon som hade ett kommunalt förtroendeuppdrag, någon släkting eller arbetskamrat, någon i villan bredvid, i stadsdelen eller i porten bredvid. I dag är det alltmera sällsynt, i takt med att mängden förtroendemän kraftigt har minskat. Den här frågan har vi tidigare diskuterat, bl.a. i KU, under det gångna året. Vi har diskuterat sådana frågor som kommundelning och möjligheten att ordna direktvalda kommundelsfullmäktige. Det är för övrigt någonting som en bred majoritet, inklusive Socialdemokraterna, har hemställt om att få pröva i Stockholms stad, men där regeringen har sagt nej, precis som man har varit skeptisk till andra förslag om att öka möjligheterna till kommunal demokrati. Ytterligare en försämring, förutom kommunsammanslagningarna, var naturligtvis borttagandet av de separata valdagarna för de kommunala valen. Det var en del av en kompromiss för ca 30 år sedan, och det fanns nackdelar med förändringen. I den situation som vi befinner oss i sedan några år tillbaka möter det politiska systemet i vårt land väljarna enbart vart fjärde år. Jag tror att det blir svårt att hitta så många andra demokratier i världen där avståndet mellan de tillfällena är så långt som i vårt land. Vi vill från Folkpartiet liberalernas sida, och från flera andra partier i konstitutionsutskottet, få en sådan tingens ordning att vi återigen har separata valdagar för de kommunala valen. Det innebär att på de dagarna kommer de kommunala och de landstingskommunala frågorna att stå i centrum för debatten och uppmärksamheten. Det kommer att gälla den egna kommunen och det egna landstinget, eller den egna regionen på de håll i landet där sådana nu bildas. De kommer att göra det möjligt på ett helt annat sätt att få ut de kommunala frågorna till medborgarna, och med möjlighet för medborgarna att ta ställning till dem jämfört med den ordning vi har nu, där det mesta av de kommunala frågorna drunknar i riksfrågorna. I dagens förslag har alla partier utom Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ställt sig bakom förslaget att utreda hur vi skall kunna komma tillbaka till separata valdagar. Vi kommer förmodligen inte att vinna voteringen i dag, men i höstens val har väljarna möjlighet att försätta dessa två partier i minoritet. Det är angeläget av flera skäl, bl.a. detta skäl. Fru talman! Demokrati handlar inte bara om majoritetsval, utan det handlar om rättsstaten, om fri och rättigheter och om minoritetsskydd. Ett exempel är att för att få vara med i de europeiska demokratiernas union krävs det inte bara att man är majoritetsvald utan att man också uppfyller villkor som har att göra med rättsstaten och med fri och rättigheter. I vårt land har framför allt Socialdemokraterna genom åren varit tveksamma eller negativa till begränsningar i hur majoritetsbeslut skall kunna fattas.

Ytterligare framsteg har varit den s.k. inkorporeringen av Europarådskonventionen om de mänskliga rättigheterna i den svenska lagstiftningen direkt under Fru talman! Till dagens betänkande finns det flera reservationer där man vill gå vidare. I en reservation krävs att vi skall ha lagrådsgranskning vad gäller grundlagar. En reservation handlar om att man från domstolarnas sida skall låta bli att tillämpa en lag som strider mot grundlag utan att ha det oerhört starka kravet om att det skall vara fullt uppenbart, vilket finns i dagens grundlag. I EG-rätten är det knappast på det viset. Det finns också en reservation som handlar om en författningsdomstol. Det finns många skäl till att man skulle behöva en sådan i vårt land - det finns skäl emot också. Vi har diskuterat frågan i många år. En faktor som har tillkommit är förstås det svenska medlemskapet i EU, som innebär att vi numera har en författningsdomstol, nämligen den som finns i Luxemburg. Frågan är om detta tillför ytterligare ett skäl till de skäl som talar för att vi skall ha en författningsdomstol. Fru talman! Det svenska folkstyret behöver förnyas. I detta betänkande behandlas några viktiga frågor som rör detta. Tyvärr är det ånyo klarlagt att det inte är landets största parti, Socialdemokraterna, som kommer att gå i bräschen för detta. Det finns 25 motioner, och Socialdemokraterna har avstyrkt samtliga.

Fru talman! De olika författningsfrågor som behandlas i detta betänkande kanske vid en första anblick kan framstå som tämligen disparata, men vid en närmare granskning kan man föra de flesta frågorna till två huvudsakliga grupper. Den ena gruppen handlar om kraven på ett reformerat valsystem. De som föreslår förändringar - och dit hör i högsta grad vi moderater - hoppas och tror att vissa förändringar åtminstone i någon mån kan minska avståndet mellan väljare och valda. Hit hör frågorna om personvalsinslag, skilda valdagar, folkomröstningar och antalet riksdagsledamöter. Den andra gruppen ärenden rör huvudsakligen kraven på en förstärkt rättsstat och därmed avvägningen mellan individens frihet och den offentliga makten. Hit räknar jag frågorna om författningsdomstol, Lagrådets funktion i det nuvarande systemet, uppenbarhetsrekvisitet m.m. frågorna som har med val att göra, är tveklöst den utbredda misstron mot mycket av det politiska beslutsfattandet. Låt mig då först och främst deklarera att jag inte tror att enbart sådana förändringar som vi diskuterar i detta betänkande, och som det dessutom föreslås avslag på, kan lösa detta problem helt och hållet. Avståndstagandet från politiken och från politikerna kan också bero på en sund reaktion från allmänheten mot det politiskt styrda områdets dominans över den privata sfären. I ett samhälle där medborgarna är så överbeskattade att en tredjedel av dem är beroende av olika bidrag är det inte underligt att de s.k. politikerna får skulden för allt som fungerar illa, särskilt som det visar sig att politikernas löften inte alltid går att lita på efter valdagen. Därför krävs en bättre balans mellan offentligt och enskilt, men också en insikt om de moraliska krav som följer av det politiska uppdraget. Emellertid tror jag trots allt att vissa reformer av valsystemet kan underlätta försöken och minska misstron mot det offentliga beslutsfattandet. Ett ökat inslag av personval i de allmänna valen kan kanske vara ett sådant medel att minska avståndet något mellan väljare och valda. Sannolikt fordras det då en betydligt lägre spärr för personval än 8 %. I detta sammanhang nöjer jag mig dock med att understryka kravet på en snabb utvärdering av hur det val med personvalsinslag som skall äga rum i höst kommer att utfalla. Vidare måste vi konstatera att Sveriges riksdag med sina 349 ledamöter har osedvanligt många representanter i förhållande till folkmängden. Ett land som Tyskland har visserligen ungefär dubbelt så många ledamöter, men då är också folkmängden nästan tio gånger större. Det finns historiska förklaringar till detta. Vi har haft två kamrar tidigare som slogs samman, som bekant. Det är en förklaring, men inget argument. Frågan om hur många ledamöter som behövs för att alla delar av landet skall få en rimlig representation är däremot relevant. Därför föreslår vi en ganska begränsad minskning med 100 ledamöter till 249. En sådan förändring skulle inte bara leda till att de enskilda folkvalda kunde bli mera kända ute bland folket, utan kanske också till en vad man brukar kalla mer arbetsduglig riksdag. Ledamöterna skulle kanske behöva vidga sina kunskaper till flera områden, dvs. bli mera av generalister, vilket jag tror skulle kunna vara en god utveckling. En del av de frigjorda resurserna skulle användas till bättre utredningshjälp, samtidigt som en del pengar skulle kunna sparas. Det är lätt att konstatera att den gemensamma valdagen för riksdagsval och kommunalval kan leda till att riksfrågorna dominerar valrörelsen. Samtidigt har vi i Sverige faktiskt Europas starkaste kommuner, som står för 40 % av den offentliga sektorns utgifter. Kommunerna bestämmer som bekant över skolan, socialtjänsten, barnomsorgen, hemsjukvården, stadsplaneringen osv. Kommunalskatten är den tunga inkomstskatten för de allra flesta. Inte minst från demokratisynpunkt vore det därför bra med skilda valdagar. Det är visserligen sant att riksfrågorna ändå rimligen kommer att finnas med något i en kommunal valrörelse, men förutsättningarna för att de kommunala frågorna skall få större utrymme blir förstås ändå större om inget val till riksdagen äger rum samtidigt. Möjligen kan personvalsinslaget ytterligare bidra till fokuseringen på de kommunala frågorna. Regeringen bör därför som vi ser det ta initiativ till en utredning med inriktningen att skilda valdagar skall kunna tillämpas redan i ett kommunalval år Beträffande frågan om huruvida en kommun skall kunna uttaxera medel till något annat än den egna kommunens skötsel anser vi att rättsläget är klart. Det får den inte göra. Andra har dock velat hävda en annan uppfattning. Vi anser i och för sig att grundlagen här är till fyllest. Synpunkterna på en precisering har framkommit just därför att alla inte har velat godta detta. Men det är ju statens uppgift att bispringa behövande kommuner på ett lämpligt sätt. Vi tycker också att möjligheten att anordna beslutande folkomröstningar i annat än grundlagsfrågor borde införas. Sådana omröstningar skulle i så fall äga rum på valdagen och också i övrigt följa samma regler som gäller för beslutande omröstningar i grundlagsfrågor i dag. Det är kanske en liten förändring, men dock en förändring. Diskussionen om hur stora inslag av referendum vi skall ha i det svenska systemet får för övrigt fortsätta ett tag till. Den utredning som kom i fjol kom knappast fram till några mer genomgripande förslag. Här finns det i hög grad skilda åsikter. Den andra gruppen av reservationer handlar om rättssäkerhet och den enskildes rätt mot staten. Hit räknar jag också frågan om minoritetsskydd i utskott och kommunalt självstyre och frågan om en författningsdomstol. Vi menar att tiden är mogen för att ta ett steg till genom att 1995 års domstolskommitté ges till uppgift att belysa hur en författningsdomstol kan inlemmas i en framtida domstolsorganisation. En del av konstitutionsutskottet besökte i somras några av de nya s.k. länderna i Tyskland, dvs. de nya förbundsstaterna från f.d. Östtyskland, för att bl.a. diskutera denna fråga. Alla delstater utom en i Tyskland har en författningsdomstol, och det var påfallande hur stor vikt man lade vid dessa domstolar i de nya demokratierna. Författningsdomstolarna har bl.a. som uppgift att pröva om de demokratiska institutionerna håller sig inom sina kompetensområden. Också Sveriges medlemskap i EU kan, som nämndes tidigare här i dag, vara ett motiv för en författningsdomstol. Rent praktiskt skulle en författningsdomstol kunna formeras utifrån Högsta domstolen och Regeringsrätten. I likhet med vad som framhålls i en annan motion vill jag framhålla att en författningsdomstols uppgift inte är att konkurrera med lagstiftaren, utan att granska lagarnas överensstämmelse med grundlagen. Till syvende och sist är det lagstiftaren - politikerna - som bestämmer. Men även beslut som är tillkomna i demokratisk ordning kan komma att strida t.ex. mot den grundläggande principen om alla människors lika värde som framgår av grundlag. Det finns en del obehagliga exempel även från svensk historia på att beslut som är fattade fullt demokratiskt har kommit att strida mot sådana grundläggande principer. Till skillnad från vad vissa befarar och andra kanske hoppas tror jag inte att man skall överdriva betydelsen av att Lagrådet ersätts av en författningsdomstol. Det torde fortfarande handla om ungefär samma domare, hämtade från Högsta domstolen och Regeringsrätten. Juridiken kommer inte totalt att ta överhand över politiken; den kommer inte alls att göra det. Lagstiftningen ligger fortfarande i politikernas händer. Det bör dock, som jag ser det, ligga ett stort värde i att den institution som har den viktiga uppgiften att granska lagarnas överensstämmelse med grundlagen får en mera självständig ställning. I avvaktan på att vi får en författningsdomstol föreslår vi också en utökad skyldighet att inhämta yttrande från Lagrådet när det gäller förändringar av regeringsformen. Det minoritetsskydd som i olika former finns vid behandling av ärenden i riksdagen är viktiga inslag i en demokrati. S.k. initiativ är betydelsefulla instrument för utskotten, men det är samtidigt uppenbart att minoriteter som är emot ett initiativ kan bli förfördelade genom att det exempelvis inte finns någon motionsrätt. Vi tycker att det är högst rimligt att grundlagsändringar läggs fram för KU inte senare än nio månader före ett allmänt val. Därför föreslår vi att förslag om sådana ändringar inte skall kunna läggas fram under perioden efter det om en minoritet på en sjättedel av ledamöterna motsätter sig det. Det finns erfarenheter från 1994 som visar att det finns goda skäl för en sådan omorientering. Slutligen föreslår vi beträffande initiativ som inte rör grundlagsändringar att det skall krävas en majoritet på fem sjättedelar för ett utskottsinitiativ. Det är samma regler som nu gäller för grundlagsändringar. Fru talman! Då har jag något översiktligt gått igenom motionerna som kommer från Moderata samlingspartiet och de reservationer vi har. Jag har även försökt lämna litet allmänna och principiella synpunkter i en debatt som kommer att fortsätta. Jag yrkar bifall till reservation 4.

Fru talman! Föreliggande betänkande tar upp en del författningsfrågor som är mycket intressanta att diskutera. En sådan är den fråga som Nils Fredrik Aurelius har varit inne på, nämligen den om domstolarnas position i lagstiftningen och lagtolkningen. Där bryter egentligen två olika principer mot varandra. Jag för min del utgår från en sorts folksuveränitetsprincip och menar att det är den politiskt avsättbara instansen, alltså riksdagen, som beslutar om lagar och i sista hand också avgör hur lagarna skall tolkas. Ett system borde kanske utvecklas som innebär att riksdagens konstitutionsutskott i samband med stridigheter, som ju kan uppstå, får i uppgift att pröva lagars förenlighet med grundlagarna. Jag tror inte på en författningsdomstol. I vissa länder har en sådan i och för sig spelat en positiv roll - det finns det exempel på - men i andra länder har en sådan författningsdomstol en väldigt konserverande roll. Det kan också leda till en politisering av domstolsväsendet, som ju bör vara en opolitisk granskare av lagarna. I den här frågan har vi alltså olika principiella synpunkter, och jag stöder här utskottsmajoriteten. Detsamma gäller frågan om antalet riksdagsledamöter. Jag vill där föra ett resonemang som liknar det som Bo Könberg för i fråga om den kommunala sidan. Det är ett allvarligt problem att mängden förtroendevalda minskar. Det gäller alltså också om antalet riksdagsledamöter skulle minska. Det är bra om det finns en rimlig balans i förhållandet mellan folkmängd och mängden riksdagsledamöter. Visst finns det större länder där samma relationstal som i Sverige skulle innebära oerhört stora parlament. Men nu har vi i Sverige den folkmängd vi har, och jag tycker att det gällande systemet är hyggligt. I fråga om rösträtten har jag däremot en reservation. Rösträtten är en viktig del av människors identifikation och integrering i ett samhälle. Där människor har sitt sociala liv, verkar i sitt arbete och lever, där bör också rösträtten finnas. Det talas i våra dagar mycket om utanförskap, särskilt i vissa områden där sådana som inte är födda i Sverige är koncentrerade. Vi ser också tendenser till att det förhållandet att rösträtten för invandrare bara är halv, dvs. att den efter tre års boende i Sverige bara är kommunal, leder till ett minskat röstdeltagande. Jag menar att tiden är mogen att på allvar pröva att genomföra riksdagsvalsrösträtt för invandrare efter samma principer som gäller i de kommunala valen. Man kan då fråga sig om vi på detta sätt inte urgröper syftet med att vara medborgare. Men jag tror inte det. Det finns många andra värden med medborgarskapet än bara rösträtten. Det gäller det skydd som ligger i att vara svensk medborgare i samband med utrikes resor, och det finns också andra fördelar. Rösträtten bör hänga samman med människors sociala vara, och eftersom invandrarna bor och verkar i vårt land bör de efter att ha varit en viss tid i landet också kunna få delta i val. Det är en viktig bit för att lösa den integrationsproblematik som diskuteras i våra dagar. Därför yrkar jag, fru talman, bifall till reservation nr 2 till utskottets betänkande. Vi kommer i höst att införa ett personval. Man kan diskutera för och nackdelar med personval. I Vänsterpartiet har vi principiella betänkligheter mot denna individualisering av politiken. Vi har dock biträtt den kompromiss som är gjord, och vi står vid den. Vi anser dock att personvalet öppnar för t.ex. sponsring av enskilda politiker, och vi menar att vi i vårt land borde ha särskilda regler för hur detta skall redovisas. Sådana regler har man i många andra länder. Därför har jag tillsammans med Miljöpartiet, som rest detta krav i en motion, reserverat mig under punkt 7. Ett annat problem som vi har tagit upp är hur domare kan skiljas från befattning under pågående mål. Vi har tidigare motionerat i frågan, och vi återkommer med en motion i ärendet i år. Vi menar att en utredning bör tillsättas som lagreglerar under vilka omständigheter en domare skall få skiljas från sin befattning under pågående mål. Det bör framgå klart att detta inte kan ske genom att överordnad kan gripa in och skilja en domare från ett mål t.ex. på grund av att denne verkar luta åt en obekväm slutsats. Det bör alltså finnas strikt reglerat. Jag menar därför att detta bör ställas under utredning, något som också har ganska stort stöd från juristhåll. Jag yrkar därför slutligen, fru talman, bifall till reservation nr 19.

Fru talman! Det pågår en ganska omfattande diskussion i dag i Sverige om demokratin. Många av de frågor som vi diskuterar i det betänkande som KU lägger fram i dag och som vi kommer att rösta om senare handlar just om demokratins grundförutsättningar, spelreglerna.

Många av frågorna ligger på det planet.

Vi politiker å andra sidan måste antagligen lämna ifrån oss en del av den ensamrätt på beslutsfattande som vi har i dag i det politiska systemet, för att skapa en situation där alla är med, så att vi får ett deltagande, ett demokratiskt samhälle. Jag tror att en av huvudfrågorna för att åstadkomma en sådan förändring antagligen är att få in folkomröstningsinstitutet i större utsträckning än tidigare. Där har det faktiskt under den här mandatperioden, när Miljöpartiet har drivit frågorna, hänt litet grand. Vi har härom året fått ett besked av LO att man där anser att folkomröstningsinstitutet bör utvecklas och användas i beslutande folkomröstningar mycket mer än tidigare. Miljöpartiet har drivit det här ganska länge. Vi har de senaste åren också utvecklat detta och mer i detalj visat på hur vi skulle kunna förändra det svenska systemet i en sådan riktning att människor deltar i beslutsfattandet i större utsträckning genom folkomröstningar både på lokal nivå och på nationell nivå. I dagens betänkande har vi ett förslag om att man genom ett folkinitiativ, genom att samla in ungefär 300 000 namn, skall kunna få till en beslutande folkomröstning i en fråga. I år har också Moderaterna åtminstone till en del anslutit sig till grundtanken om att det behövs en förändring av systemet så att människor i större utsträckning blir direkt ansvariga och får direkt möjlighet att påverka. Jag tycker att också det är väldigt positivt. Vi ser att det sker en förändring, ett uppvaknande, här i riksdagen. Det finns ett engagemang för att faktiskt göra något åt den bedrövliga situation som vi har i dag när det gäller demokratin. Alltfler beslut har ju flyttats längre bort från människor, och många känner i allt större utsträckning ett avstånd till vad som händer i politiken. Jag hoppas, i likhet med vad Bo Könberg var inne på tidigare, att vi efter nästa val skall kunna få en ännu större uppslutning i riksdagen omkring en förändring av det demokratiska systemet. Det finns också en större minoritet som vill skydda och värna grundlagen genom att införa en författningsdomstol. Jag tror faktiskt att också det är ett viktigt steg. Det är i dag litet för enkelt att förändra grundlagen och litet för luddigt i många situationer om vi faktiskt inför nya lagar som kör över grundlagen. Det krävs ganska mycket för att man skall kunna hävda att en ny lag kan bryta mot grundlagen och så att säga få igenom den åsikten i maskineriet. De litet mer demokratiska ingenjörskonstfrågor som vi i Miljöpartiet driver, och som är uppe i dag, handlar t.ex. om rösträtten. Vi vill sänka rösträttsåldern till 16 år. Det är en ganska viktig fråga - särskilt nu när vi har infört en fyraårig mandatperiod. Väldigt många ungdomar kommer att vara 21 år innan de får rösta för första gången med de fyraåriga mandatperioderna. Det har i praktiken inneburit att vi har höjt rösträttsåldern. Jag tycker att det vore väldigt rimligt att vi passade på att sänka rösträttsåldern för att kunna ta till vara det engagemang som finns bland många ungdomar i åldern 16-20 år. När det gäller invandrarna stöder jag den motion som Vänsterpartiet har skrivit om att invandrare som ännu inte har erhållit svenskt medborgarskap bör få rösträtt också till riksdagsvalet. Det är en fråga som vi i Miljöpartiet har drivit tidigare under mandatperioden. Rösträtten skall i större utsträckning knytas till var man bor snarare än till medborgarskapet. En annan viktig fråga som jag vill ta upp är personvalet. Där är det så att vi nu genomför en förändring av det politiska systemet genom att i höst för första gången i ett riksdagsval införa regler som innebär att man kan bli personvald. Det här har, tycker jag, både för och nackdelar. Det är helt uppenbart att personvalet kan vara ett väldigt berikande inslag i en demokrati. Det kan ge större ansvarskänsla. Det kan ställa större krav på varje enskild person som nomineras och som vill bli vald att agera, ge sig till känna för medborgarna och tala om var man står i viktiga frågor. Det finns också betydande risker med detta. Därför har vi i Miljöpartiet skrivit en motion där vi vill införa regler när det gäller sponsring till riksdagsval. Vi tycker inte att det är rimligt att ha det här området helt oreglerat och sedan riskera att hamna i en situation där vissa människor har lyckats komma in i riksdagen genom att man satsar väldigt mycket pengar. Det kan kanske vara så att vissa organisationer eller företag satsar pengar i en valkampanj för personval. Det är ingen bra utveckling, och därför behövs det regler kring det här. Dessa regler skall handla både om att man redovisar var man får pengar till personvalskampanjer ifrån och att det finns gränser och spärrar för hur mycket man bör kunna avsätta i en personvalskampanj. Det här med personvalet är alltså väldigt intressant. Det finns både möjligheter och risker. Jag tycker att det är att blunda för verkligheten att som majoriteten här i KU fortsätta att driva linjen att det inte skall finnas några regler på området. Det är att gå med skygglappar in i det system som vi är på väg att införa. Det sista som jag tänkte ta upp är frågan om skilda valdagar. Det är något som verkligen måste införas om vi menar allvar med hela den förändring av det svenska politiska systemet som vi har genomfört de senaste 10-20 åren, där kommunerna har fått en allt starkare ställning i den svenska politiken. De har alltmer resurser och alltfler möjligheter att styra och påverka vad som händer runt medborgarna. De har stort ansvar för skolan och vården. Då borde det ju också vara en självklarhet att man i kommunerna har ett särskilt val där man särskilt uppmärksammar de kommunala frågorna. Jag har väldigt svårt att se att det finns några bra argument för att behålla den nuvarande situationen där riksdagsvalet helt skall överflygla de kommunala frågorna trots att de kommunala frågorna har blivit så viktiga. Vi får väl hoppas att vi får en sådan här förändring under nästa mandatperiod. Det finns några partier som ännu inte har insett att det här är en viktig förändring. Men jag tror att vinden blåser mot att vi får skilda valdagar, och att även Socialdemokraterna och Vänstern kommer att inse den saken. Jag vill yrka bifall till reservationerna 2, 3, 7 och

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till hemställan i KU:s betänkande i det här ärendet och avslag på samtliga reservationer. I det här betänkandet är det som flera har varit inne på ett flertal olika författningsfrågor som tas upp. För att reda ut de här frågeställningarna på bästa möjliga sätt har Pär-Axel Sahlberg och jag kommit överens om att vi skall försöka dela upp dem. På det viset skall vi försöka argumentera på bästa möjliga sätt i de olika frågorna. För min del kommer jag att koncentrera mig på reservationerna 1-10 plus 16 och 18. Pär Axel Sahlberg koncentrerar sig på de frågor som berör reservationerna 11-15 plus reservation 17. Bo Könberg inledde med att säga att av det 25-tal motioner som utskottet har haft att ta ställning till hade vi socialdemokrater, eller majoriteten, mer eller mindre reflexmässigt avstyrkt samtliga och inte tagit till vara chansen att fördjupa den demokratiska process som han var inne på. Jag tycker att det är litet förenklat, Bo Könberg, att säga att vi har handlat så rutinmässigt. I utskottet tycker jag att vi hade en ordentlig diskussion i alla dessa ärenden, även om det inte är så länge sedan vi senast behandlade många av dessa frågor. Jag delar emellertid uppfattningen att detta är viktiga frågor i ett demokratiskt samhälle och att de bör belysas kontinuerligt och utifrån olika aspekter. Men något som också är oerhört väsentligt när man skall göra vissa förändringar för att öka demokratin och för att göra medborgarnas inflytande större, vilket vi alla är så angelägna om, handlar väldigt mycket om att de politiska partierna måste vara överens i så hög grad som möjligt. Valsystemet och andra frågor kan inte förändras från mandatperiod till mandatperiod, utan det måste vara en bred uppslutning kring sådana frågor. Därför tycker jag att det är litet olyckligt att man raljerande säger att Socialdemokraterna är emot all demokratisk utveckling bara för att vi nu i majoritet har tagit ställning mot dessa motioner. Det handlar om att övriga partier inte heller är överens om i vilken riktning som vi skall gå. Det tänkte jag återkomma till. Jag tänkte börja med att ta upp frågan om gemensam valdag, vilken flera talare har tagit upp. Jag kan dela uppfattningen att om det vore på det viset att de kommunala och landstingskommunala frågorna skulle få ett större inslag i en valrörelse och om det skulle innebära att medborgarna tog större del i den typen av val och om vi därmed skulle få en ökad demokrati, då tror jag inte att någon skulle motsätta sig skilda valdagar. Men det som förespråkarna för skilda valdagar inte har tagit upp är de eventuella nackdelar det skulle få. Det är ganska uppenbart att om vi skiljer på kommunal och landstingsval finns det risk för ett lägre valdeltagande. Det är en aspekt som man inte skall förringa i detta sammanhang. Vid det senaste valet 1994 var valdeltagandet något större än vid de tidigare. Jag tycker att det är oerhört glädjande i ett demokratiskt system att fler och fler tar sin rätt och sin skyldighet till vara och går och röstar. Att vi skulle förlora den delen anser jag vore olyckligt. Jag undrar om det är någon som har några erfarenheter från något annat land eller från den tiden i Sverige då vi hade skilda valdagar då rikspolitiska frågor inte fick en dominerande roll även i kommunaloch landstingsval? Erfarenheterna inte minst från Norge visar tydligt att det är rikspolitiska frågor som även då kommer att dominera. Då kan vi hamna i ett sådant läge att vi får så att säga en kvalificerad opinionsundersökning över den förda rikspolitiken i ett kommunal och landstingsval. Och då har vi definitivt inte tjänat på detta. Frågan är viktig och värd att belysa utifrån många aspekter. Men att ni är så kategoriska och så självklart säkra på att utfallet blir det ni önskar tror jag att ni skall vara litet försiktiga med. Däremot tycker jag att det är viktigt att diskussionen fortsätter. När det gäller personvalet har vi inte bara rutinmässigt avstyrkt dessa motioner, utan partierna har helt olika uppfattningar, från Moderaterna till Miljöpartiet, om lyckan med inslag av personval. Det gladde mig att Peter Eriksson hade en något mer positiv syn på personvalsinslaget denna gång än vid den debatt vi hade när vi diskuterade vallagen, då han bara målade upp en skräckbild av vad som skulle hända. Det finns positiva inslag i detta, och det gläder mig att Peter Eriksson inser det.

Jag kan i och för sig bara tala för det socialdemokratiska partiet. Vi har mycket noggrant gått igenom vilka regler som gäller för våra kandidater och hur vi skall redovisa om det finns utomstående ekonomiska sponsorer m.m. Jag har den bestämda känslan att samtliga partier på ett eller annat sätt för samma diskussion av just den anledningen att man inte vill riskera att detta skall slå snett på något sätt. Innan vi över huvud taget får se några effekter av detta, tycker jag inte att det är meningsfullt att börja skriva något regelsystem så att säga i förtid. Låt oss se tiden an för att se hur detta fungerar, om frivilligheten fortfarande håller. Den dag som det blir uppenbart att det inte fungerar på frivillighetens bas är jag övertygad om att regeringen återkommer med tydligare förslag om att det måste ske en skärpning. Men innan dess tycker jag att vi kan ta detta med ro.
Fru talman! Mats Berglind klagade över att jag på något vis skulle ha hävdat att Socialdemokraternas nej till alla motioner var rutinmässigt eller reflexmässigt och tyckte att vi hade haft goda diskussioner i konstitutionsutskottet. Det senare instämmer jag gärna i, och jag kan inte analysera bevekelsegrunderna hos Socialdemokraterna. Det är väl risk för att det är så illa som att det är genomtänkt och att det är därför som de är emot alla förändringar. Jag skall därför inte ge sken av att det faktum att Socialdemokraterna nästan jämt röstar nej till förslag som handlar om författningsområdet baserar sig på att de inte har tänkt. Det kanske vore bäst om det vore så, men det finns en betydande risk för att de har tänkt. Som jag sade i mitt inledningsanförande har Socialdemokraternas historia när det gäller de författningsdebatter som vi har haft under 70-talet och senare varit sådan att de ganska genomgående har varit emot förändringar. Det har varit en intensiv opinionsbildning som har lett fram till uppgörelser mellan partierna om att ta steg framåt. Bara under det senaste året när vi har diskuterat vad vi skall göra åt klyftan mellan politiker och förtroendevalda i kommunerna har vi tagit upp förslag om viss ökad möjlighet till kommundelning, möjlighet till direktvalda kommundelsfullmäktige, och i dag diskuterar vi gemensam valdag. Jag konstaterade mer att Socialdemokraterna har varit emot alla dessa förändringar. Självklart finns det skäl för en gemensam valdag. Vår uppfattning är att dessa skäl är svagare än skälen för att återgå till skilda valdagar, och där huvudskälet ändå är att det skulle vara betydligt lättare för medborgarna att urskilja och ta ställning till de kommunala och landstingskommunala frågorna som spelar en så stor roll. Min fråga till Mats Berglind är mycket enkel: Är Socialdemokraterna inte alls bekymrade över det som bekymrar oss andra, nämligen avståndet mellan väljare och valda?
Fru talman! Jag sade tidigare att det var olyckligt att Bo Könberg raljerade över att vi bara avstyrker dessa motioner. Då återkommer Bo Könberg ännu mer raljerande och använder invektiv när han talar om hur vi har tänkt eller inte tänkt. Samtidigt ställer Bo Könberg frågan om inte avståndet mellan politiker och medborgare bekymrar oss. Jo, i allra högsta grad är det ett bekymmer. Den debatteknik som Bo Könberg använder uppmuntrar väl inte direkt medborgare till att engagera sig och ta ställning i de viktiga demokratiska frågor som vi ändå har att behandla. När det gäller t.ex. skilda valdagar sade jag: Om det vore så väl att vi både kan behålla ett högt valdeltagande och kan få en valrörelse som handlar enbart om kommun och landstingsfrågor och om det går att få ett större engagemang bland medborgarna, om det alltså vore så enkelt och alla var överens om att det är så enkelt, tror jag inte att någon skulle motsätta sig detta. Prolematiken är att man faktiskt också måste fundera över vilka riskerna är. Som jag redan har redovisat finns det två risker. Det blir nämligen, tyvärr, inte ett val som bara handlar om kommun och landstingsfrågor. Dessutom är risken uppenbar att valdeltagandet minskar. Om man inte vill se riskerna kan man ju föra vilken debatt som helst om helt andra frågor.
Fru talman! Jag misstänker att problemet med klyftan mellan väljare och valda är allvarligare än att Mats Berglind inte tycker om mitt sätt att föra debatten - åtminstone kan det knappast vara det som orsakat konflikten. Jag sade i mitt förra inlägg att det förstås finns argument för och emot i denna fråga liksom i många andra frågor här i livet. De frågor är ganska få där alla argument går åt det ena hållet och inga argument åt det andra hållet. Vi är så bekymrade över att de kommunala frågorna försvinner att vi vill göra något åt den saken. Den fråga som Mats Berglind måste svara på är följande: Tror han att det blir mer eller att det blir mindre kommunalpolitik om valen handlar om kommunalpolitik eller om valen är blandade? Om Mats Berglind hinner med att svara har jag en fråga till: Vilka åtgärder vill man vidta om man nu inte vill vidta de åtgärder som vi andra föreslår?
Fru talman! Årets val skall utvärderas väldigt noga. En arbetsgrupp är tillsatt och till denna är ett flertal erkänt skickliga experter knutna som skall analysera det här från flera olika aspekter. Jag tror att inslaget av kommunal och landstingsval blir tydligare i det här valet jämfört med hur det har varit förr om åren. Det handlar naturligtvis om den koppling som i dag finns mellan den av regeringen förda politiken och den politik som förs i kommuner och landsting, till gagn för de medborgare som bor där. Under den här mandatperioden har det varit oerhört kärvt för regeringen när det gällt att städa upp efter de borgerliga åren. Nu, när vi har kommit på rätt köl igen och börjar få litet resurser att fördela, har det också fördelats - med det uttryckliga önskemålet från regeringens sida att de här resurserna skall gå till vård, omsorg och skola. Vilka är det då som skall verkställa dessa åtaganden? Jo, det skall kommunaloch landstingspolitikerna göra. Här kommer medborgarna mycket tydligt att få känna av om regeringens förda politik har medfört att kommunal och landstingspolitiker verkställt den politiska vilja som regeringen har uttalat. Har det blivit bättre inom vården, omsorgen och skolan? Den debatten förs dagligen ute i kommunerna och i den lokala pressen. Jag är övertygad om att detta stimulerar till ett större kommunalt engagemang. Dessutom visar det sig att det blir allt vanligare att skilja mellan den röst man lägger i riksdagsval respektive kommunalval.
Fru talman! Jag kan hålla med Mats Berglind om att det är bra om många i riksdagen är överens om förändringar av valsystemet. Det är just därför som vi från många håll försöker argumentera för att det kan finnas anledning att göra en förändring i bästa samstämmighet. Vi måste granska de argument i den här debatten som Mats Berglind lägger fram för gemensamma valdagar och som inte är speciellt starka. Det senaste som sades här är ju att alltfler tenderar att skilja på sina röster i riksdags och kommunalval. Det har jag litet svårt att se som ett argument för att man måste rösta samtidigt till riksdag och kommun. Argumentet att det kan bli ett lägre valdeltagande om man bara har kommunalval kan väl ha ett visst empiriskt stöd. Men att det i framtiden skulle finnas ett sådant samband är ändå bara en förmodan. Det är ju så mycket annat som spelar in - t.ex. hur man kanske kan göra kommunalpolitiken mera levande. Att säga att kommunalpolitiken är ointressant - Mats Berglind säger det inte rent ut men det är ett slags outtalad antydan här - att den måste ha draghjälp av rikspolitiken tycker jag inte är ett riktigt bra sätt att närma sig de viktiga frågorna om hur man mera kan engagera människorna kommunalt. Det finns naturligtvis invändningar - i mitt första inlägg var jag faktiskt något nyanserad - mot att ha skilda valdagar; rikspolitiken kommer ändå in något. Men, Mats Berglind, är det troligt att rikspolitiken dominerar kraftigare om vi bara har kommunalval jämfört med om vi samtidigt har en valrörelse där man också skall rösta till riksdagen?
Fru talman! Jag har väldigt svårt att förstå var i mitt anförande eller i mina repliker som jag har sagt att kommunalpolitiken skulle vara ointressant. I min sista replik till Bo Könberg försökte jag mycket tydligt förklara att det kommer att få allt större betydelse. Medborgarna blir alltmer inbegripna i att det, för att det skall bli en god omsorg, en bra sjukvård osv., handlar om hur kommuner och landsting styrs. Jag är övertygad om att det kommer att visa sig att kommunal och landstingsvalen får en mycket dominerande roll i den här valrörelsen. Jag är fullt medveten om att det kommunal och landstingspolitiskt finns mycket att jobba med när det gäller att göra den politiken mera utåtriktad och mera tydlig. Där ser jag en stor framgång, inte minst på mediesidan. Nu är det ju inte bara riks-TV som bevakar den politiska debatten, utan den debatten förs numera också ute på många lokala och regionala kontor och via lokala och regionala sändningar. Man kommer där att bevaka detta på ett annat sätt. Det gör att det kommer att bli allt tydligare att det också handlar om kommunal och landstingsval. Vad jag säger är följande: Om man måste beakta både risker och fördelar är, så ter det sig för min del, riskerna större än de eventuella fördelar som ni här förespråkar. Att jag skulle kunna övertyga Nils Fredrik Aurelius har jag inga förhoppningar om. Vi skall ha klart för oss att vi här i riksdagen som jobbar politiskt på heltid i våra politiska partier naturligtvis har en helt annan inställning. Det handlar då om vad vi vet om själva valen och när de äger rum. Tyvärr är inte detta lika tydligt bland medborgarna.
Fru talman! Jag har stora förhoppningar om att kunna övertyga Mats Berglind, kanske inte just i den här debatten men framöver, speciellt som Mats Berglind här så engagerat talar om hur viktiga kommunalvalen är och menar att de i framtiden kommer att få större betydelse i medierna och, förhoppningsvis, bland medborgarna. Det är riktiga synpunkter. Själv påpekade jag i mitt första inlägg att en stor del av de offentliga utgifterna, 40 %, går via den kommunala sektorn. Slutsatsen kan då inte gärna bli att man samtidigt måste ha riksdagsval. Om nu de kommunala frågorna blir allt intressantare för medborgarna - i varje fall hoppas vi ju bägge att det skall bli så - är det väl verkligen hög tid att de kommunala valen så att säga får stå på egna ben. Varför måste man samtidigt ha val till riksdagen?
Fru talman! Jo, det handlar helt enkelt, som jag avslutade min förra replik med, om att vi som jobbar här politiskt på heltid i politiska partier när valdagen inträffar är mycket väl medvetna om de viktiga politiska frågor som finns med på dagordningen osv. Vi kan säkert räkna ut vilken söndag år 2002 som det blir riksdagsval nästa gång. Den kunskapen och framförhållningen har vi. Det är bara att beklaga att det inte fungerar riktigt så enkelt. Den stora draghjälp som vi har av att ha riksdagsval och kommunalval samtidigt är att det blir en oerhörd fokusering på att ett val kommer att ske. Vid de undersökningar som nu görs i en tid som ligger så nära valet visar det sig att det fortfarande finns alltför många medborgare som inte vet att valet äger rum den 20 september i år. Delar vi upp det hela så att vi inte har denna draghjälp, som jag tror är nödvändig, är risken att vi tappar i valdeltagande. Det vi eventuellt vinner i en del skulle vi tyvärr tappa i en annan.
Fru talman! Jag tänker ta upp två frågor som också Mats Berglind tog upp i sitt anförande, dels personvalet, dels skilda valdagar. När det gäller personvalet förvånar den analys som Mats Berglind gjorde mig verkligen. Min upplevelse är att det är socialdemokraterna som släpats in på mattan i denna fråga. Miljöpartiet har däremot hela tiden varit positivt, men samtidigt har vi varit väl medvetna om riskerna och problemen med personvalsinslag. Det är därför som vi mer nyanserat har föreslagit att man inte bara skall anamma en ny idé, utan att införa någon form av regler kring detta, utan också skall införa regler som möjliggör ett förtroende bland folk för nyordningen. Risken med socialdemokraternas modell, när man släpats in för att anta förslaget om personval, är att vi får en väldig backlash och att systemet råkar i vanrykte därför att det inte blir på ett sätt som är bra. Att även socialdemokraterna är oroliga för detta är helt uppenbart när man ser hur det går till lokalt och regionalt. Socialdemokraterna verkar, på många ställen, vara livrädda för att personvalet skall fungera och t.o.m. petar undan alla som verkar kunna få en riksdagsplats genom personval. Frågan om skilda valdagar får jag ta upp i nästa replik.
Fru talman! Jag vet inte vilka socialdemokrater Peter Eriksson tänker på när han säger att några petas undan. Det är hos oss som hos alla andra partier att det är många som vill kandidera. Att komma på valbar plats är för många en hård kamp. Ibland lyckas man, ibland inte. Det som är skillnaden är att om man skulle hamna längre ned på någon valsedel än vad man hade förhoppningar om kan man faktiskt aktivt delta i ett personval. Det är ingen som varit vare sig negativ eller haft synpunkter på detta, i alla fall inte mig veterligt. Tvärtom är det detta som hävdats många gånger när någon varit besviken. Man har sagt: Kom igen, kliv fram och visa i ett personval att du har medborgarnas stöd, så får vi se vad som händer. Jag tycker att det talar om det motsatta mot vad Peter Släpandet hit och dit är inte ens värt att kommentera. Vi har gjort en överenskommelse. Vi har hittat en modell som de flesta partier har varit överens om. Nu skall den utvärderas på alla möjliga tänkbara sätt. Det kommer inte att hållas något val som kommer att analyseras så noggrant som just det här valet på grund av nyordningen med personvalsinslag. Det viktigaste är inte att det skrivs regler och att man skickar ut varningssignaler. Det viktigaste är att vi är entydiga och talar om att det är personval, ta chansen, sätt kryss för den kandidat som du vill ha. Det är viktigt att så många medborgare som möjligt blir medvetna om att den möjligheten finns och att det inte är något lurendrejeri.
Fru talman! Jag ber om ursäkt. Jag skall inte lägga mig i socialdemokraternas interna valmaskineri och i hur man tar fram kandidater. Det är inte upp till mig att göra. Jag vill gärna ha svar på frågan kring förtroendet för systemet. Låt oss säga att det visar sig att man infört ett system som inte fungerar så bra, att det finns folk som nästan har kunnat köpa sig en riksdagsplats, att folk upplever att det inte var ett bra system och att systemet hamnar i vanrykte. Är det inte för sent att då i efterhand införa begränsningar? Är det inte litet mer genomtänkt att försöka göra det innan det nya demokratiska valsystem som vi inför i och med personval har råkat i vanrykte? Sedan har jag en liten fråga kring skilda valdagar. Mats Berglind befarar att vi skulle få litet mindre valdeltagande om vi skiljer på valdagarna för riksdags och kommunalval. Å andra sidan skulle vi få fler politiskt engagerade i partierna och i politiken. Vore det inte möjligen värt priset att få några procent mindre valdeltagande, men faktiskt två omgångar, och fler aktiva politiker? Den fråga som bekymrar mig mest i dag är att folk slutar engagera sig i politiken. Att dela på valdagarna, att ha kommunalval för sig och riksdagsval för sig, är ett sätt bland många att få litet fler engagerade och aktiva i politiken. På det sättet uppvärderar man kommunalvalet.
Fru talman! Det sista Peter Eriksson sade i sin replik var ett helt obegripligt påstående. Vi skulle få fler politiskt aktiva om vi hade skilda valdagar, säger han. Jag förstår inte varifrån det kommer. Skulle vi ändra antalet ledamöter i fullmäktige, eller vad är det Peter Eriksson syftar på? Det är väl lika många politiskt aktiva om man har gemensam valdag eller inte. Där måste Peter Eriksson ha tänkt på någonting helt annat. I fråga om personvalet delar jag uppfattningen att skulle det framkomma exempel där ekonomiska sponsormedel har använts på ett mycket tvivelaktigt sätt måste det - där är vi helt överens - skrivas nya regler för att klara ut sådant. Men nu har vi gjort en överenskommelse mellan partierna att på frivillig väg göra sådana redovisningar, och det fungerar alldeles utmärkt. Det finns inga som helst avarter mig veterligt i frågor om ekonomiskt stöd till partier, utan det har redovisats öppet. Att med personvalet som argument säga att partierna blir odugliga att sköta det är att försöka koka soppa på en spik. Se positivt på personvalet, Peter Eriksson. Låt oss granska vad som händer. Sedan skall vi återkomma och se om det var du eller jag som hade rätt.

Fru talman! Jag är glad över att tillhöra konstitutionsutskottet. Det är riksdagens viktigaste utskott. Det är vi som har att försvara, utveckla och debattera demokratin och frågor rör som folkstyret och medborgerlig delaktighet. Det får inte råda någon som helst tvekan om att folket i denna kammare är redo att stå överst på barrikaderna och hävda demokratins rätt. Jag tror inte heller att det råder någon tveksamhet om det. Ibland blir jag ändå kluven när jag läser en del av de förslag och motioner som väcks i de här frågorna. Men innan jag går in på dem tänkte jag förflytta oss allihop till en sandig kulle söder om Hebron och det palestinska valet häromåret, där ökenboende beduiner drog in till den halvfärdiga skolan för att avlämna sina röster. Med sina fårade ansikten grät de av glädje över att för första gången bli tillfrågade om deras åsikt och avsikt. Det tänker jag ofta på när vi diskuterar demokrati på vårt mera på många punkter formfulländade sätt. Därför blir jag bekymrad när moderata förslag - i dag delvis stödda av Folkpartiet och Miljöpartiet - förs fram i termer som kan tolkas i en annan riktning. Moderaterna vill stärka minoritetens ställning och diskuterar Lagrådets roll eller kanske ännu hellre en författningsdomstol som skall överta en del av det politiska ansvaret och arbetet. Om man därtill lägger att man ser det som ett angeläget mål att minska antalet ledamöter och annat går det att tolka så, att vaktslåendet om demokratin har en bräcka i vår kammare. Nu vill jag inte tolka det så, därför att jag tror att det är viktigt att vi tillsammans står för ett vaktslående om det system som vi under ganska kort tid har uppnått och haft enighet kring. Men moderaterna beskriver en motsats mellan demokratin, som ofta beskrivs som ett kollektivt beslutsfattande eller som en representant för det offentliga, och den enskildes utrymme. Då tror jag att man slår in på en mycket farlig väg. Nils Fredrik Aurelius sade faktiskt att det handlar om den enskildes rätt mot staten. Jag anser att den konflikten inte utgör något motsatsförhållande. Det är aktiva enskilda människor som engagerar sig i det gemensamma beslutsfattandet. Och staten, det är vi svenska medborgare. En av de få konkreta frågor som jag väljer att kommentera handlar om det paradigmskifte som vid flera tillfällen tidigare har föreslagits när det gäller Lagrådets utvidgade roll eller plikt för riksdagen och regeringen att gå till Lagrådet med förslagen eller inrättandet av en författningsdomstol. Argumenten för är mot historisk bakgrund de kusliga erfarenheterna från nazisternas maktövertagande. Men synsättet att inrätta ett institution vid sidan av den folkrättsligt ledda demokratin är bekymmersamt. Det finns inget annat att säga i den här frågan än att demokrati försvarar demokrati. Varje annat system må på papperet vara intressant och värdefullt, men det urholkar den demokratiska grundsynen. Jag erinrar mig när Jerzy Einhorn stod här i början av året och talade om sina erfarenheter från sitt långa liv. Så kom han in på ett avsnitt där han talade om bräckligheten i demokratin, och då sade han med emfas: Men demokratin är det bästa vi har! Det arbetar nu en lång rad utredningar i dessa frågor, inte minst Bengt Göranssons demokratiutredning, där jag tror att flera av de frågor som vi i dag har diskuterat kommer att ytterligare belysas. Jag inbillar mig inte att vi har ett färdigt demokratiskt system, men jag oroar mig när man liksom ger upp de demokratiska institutionerna och vill föra över dessa frågor till andra instrument för beslutsfattande. Då är man illa ute. Dessutom slår man inte vakt om den kulturella tradition som vi själva har utformat. Jag tycker att det är angeläget att vi på många sätt ökar och fördjupar vårt samarbete med t.ex. Europa och den europeiska unionen. Men jag är inte alldeles klar över att vi oreflekterat skall införliva system i vår svenska beslutsfattning som inte direkt hör hemma i denna. Det finns fler frågor i betänkandet som berör detta. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet och hoppas att demokratidebatten fortgår.
Fru talman! Som jag ser det finns det mycket som förenar Pär-Axel Sahlberg och mig, bl.a. att vi bägge är glada över att vara med i konstitutionsutskottet. I det föregående replikskiftet med Mats Berglind tyckte jag mig kunna se att den stora oro som vi liberaler känner för det ökande avståndet mellan väljare och valda i många av de gamla demokratierna - inklusive i Sverige - inte delades så mycket av socialdemokraterna. Pär-Axel Sahlberg tog upp en av demokratins viktigaste diskussioner, nämligen frågan om hur avvägningen skall ske mellan demokratins självklara krav på å ena sidan allmän och lika rösträtt och på att det är majoriteten som fattar besluten och å andra sidan kraven på en rättsstat. Fru talman! Vi har fört den debatten många gånger under det senaste kvartsseklet, inte minst under 70 talet, då man tidvis från socialdemokratiskt håll betraktade förslag om att försvåra möjligheterna att inskränka fri och rättigheter i vår regeringsform som att någon ville kasta grus i maskineriet. Till sist överkom man dessa motsättningar och vi fick till stånd de regler som vi har i dag och som på flera punkter innebär att det finns spärrar mot att en riksdagsmajoritet över en natt kan fatta beslut om inskränkningar i t.ex. fri och rättigheter, i reglerna mot retroaktiv skattelagstiftning eller i kraven på att Lagrådet skall höras i vissa fall. Den debatt som vi just nu för tror jag att vi får föra igen. Det finns i dag flera förslag som innebär att man stärker Lagrådet och förstärker lagprövningsrätten. Den debatten blir inte lättare att föra, Pär-Axel Sahlberg, om man inte är fullt medveten om att det här finns - och måste finnas - en spänning om man strävar efter både demokrati och rättsstat.
Fru talman! Det är värdefullt, Bo Könberg, att fundera över var spänningen egentligen ligger. Beskriver man den för mycket i termer av att den enskilde ställs mot staten, då skapar man risken för att misskreditera våra gemensamma system. Jag skulle hellre vilja diskutera i termer av att det finns en given konflikt mellan den enskilda människans utrymme och det som är rimligt för kollektivet, för folket. Det är på den punkten som den här debatten vore oerhört mycket värdefullare att föra. Sedan kan man se vilka effekterna blir på den tekniska utformningen av det demokratiska systemet. Jag tycker inte att detta är alldeles självklart. Det är självklart att den enskildes utrymme och möjlighet att utveckla sig själv är oerhört angeläget. Men jag anser att det finns en gräns för detta utrymme, nämligen när detta börjar trampa in på andra människors intressen. På motsvarande sätt har vi sett av förfallet av de statssocialistiska lösningarna med totalitära regimer att man inte heller kan gå den motsatta vägen och hävda att kollektivet ständigt skall överordnas den enskildes intressen. Det är denna balanspunkt som vi behöver att diskutera. Då vill jag hävda att det är den demokratiska formen för beslutsfattande som bygger på enskilda människor som tillsammans utgör majoriteter och minoriteter som har att slå vakt om såväl det folkliga och kollektiva intresset som den enskildes intressen.
Fru talman! Det är självklart att det många gånger kan finnas en spänning mellan de enskilde och kollektivet. För oss liberaler är det självklart att samhället i görligaste mån måste ordnas på så sätt att den enskilde och den enskilda familjen kan fatta de beslut som är möjliga att fatta. Övriga beslut skall fattas så nära medborgarna som möjligt. Det som vi nu diskuterar är en avvägning om ifall det skall finnas några inskränkningar i en majoritets möjlighet att fatta beslut över en natt eller inte. Den här kammarens alla partier har ju svarat ja på den frågan i och med att vi har stiftat en grundlag som bara kan ändras i en speciell ordning. Vi har bestämt att fri och rättigheter bara får ändras i en speciell ordning. Vi har sagt att vissa lagförslag måste gå via Vi kan säkert fördjupa vår diskussion om den grundläggande filosofiska frågan, men i dag gäller frågan om vi skall gå vidare och t.ex. förstärka lagprövningsrätten, som det finns en reservation om, om vi skall ställa krav på att Lagrådet skall höras när en grundlag skall ändras eller om vi skall utreda och presentera argument för och emot en författningsdomstol. Där tycker jag att socialdemokratierna nu, liksom förra gången under 70-talet, alltför mycket värjer sig mot varje tanke åt det hållet. Sedan får man acceptera några steg, men därefter värjer man sig mot nya tankar, och det tycker jag är synd.
Fru talman! Jag tycker att det är en intressant bild som Folkpartiet ofta återkommer till om detta stora socialdemokratiska parti som mot sin vilja baxas till än det ena, än det andra. Det är möjligt att den frågan kan diskuteras mycket mer. Men mot bakgrund av vad jag sade tidigare är det som aktualiseras när man t.ex. för ett resonemang om en författningsdomstol nämligen synen på de demokratiska institutionerna. Det finns en teori om att en juridisk oförvitlig instans, vid sidan av det politiska systemet, bättre kan tillvarata den tröghet som kan behöva finnas i ett politiskt beslutsfattande, men också ytterst folkets intresse. Det tror inte jag, för jag tror att demokrati skall försvaras med demokrati och att det därför är i den folkligt grundade församlingen som besluten skall fattas. Att detta sedan innebär att vi har en grundlag tycker jag självfallet är oerhört angeläget liksom att det finns ett slags styrinstrument som ytterst lägger ut linjerna för hur detta arbete skall bedrivas. Men grundlagen är också föremål för debatt och ändring. Vi har sådana ärenden på gång just nu i konstitutionsutskottet som en del tycker mycket om och som andra gillar något mindre. Men poängen är just att de politiska besluten i dessa frågor fattas av den politiska församlingen. Jag tror inte att en författningsdomstol innebär en högre grad av organiserande av detta samhället, utan parlamentet fattar besluten.
Fru talman! Jag kan inte låta bli att ta upp en diskussion kring det som Pär-Axel Sahlberg har varit inne på om demokratin i dag. Jag måste säga att det var väldigt magstarkt. Det är att förhäva sig litet grand när Pär-Axel Sahlberg talar om att han är den som värnar demokratin och det politiska systemet. Det är bara några veckor sedan Pär-Axel Sahlberg och jag hade en debatt här i kammaren, då Pär-Axel Sahlberg ville lyfta bort t.ex. penningpolitiken från det demokratiska systemet och göra Riksbanken mer självständig. I och med EU-medlemskapet, som Pär-Axel Sahlberg har applåderat starkt, lyfter vi bort väldigt mycket från det demokratiska systemet till tjänstemän. Det svenska EU-medlemskapet har i själva verket varit förödande för demokratin. Snart kommer vi att ta ställning till ytterligare överstatlighet. Mer makt förs över till en odemokratisk union i stället för att besluten fattas av direktvalda riksdagsledamöter i Sveriges riksdag när det gäller Om Pär-Axel Sahlberg plötsligt har kommit på att denna utveckling är allvarlig och farlig, så är det väldigt positivt och något som jag applåderar. Men om det är så att Pär-Axel Sahlberg använder de argument som han tycker passar för dagen men i övrigt struntar i eller applåderar att utvecklingen går åt helt fel håll, dvs. att alltmer makt flyttas från demokratiska beslutssystem till tjänstemän i slutna rum, tycker jag att det är bedrövligt.
Fru talman! Jag brukar lägga litet på mitt ansvar att diskutera Peter Erikssons språkbruk. Han sade tidigare att det är en bedrövlig situation vad gäller demokratin. Det är möjligt att han inte menar riktigt så illa som det låter. Han kanske inte heller menar så illa med ordet magstarkt som det låter. Det är okej i och för sig. Men jag tror att det är viktigt att vi för en ordentlig diskussion om dessa frågor. Jag tycker att det är bra att Peter tar upp frågan om detta är konsekvent. På samma sätt kan man ställa frågan till Peter Eriksson i dag om det är konsekvent att föreslå att vi skall ha en författningsdomstol i stället för en folkligt beslutande församling som fattar besluten och vidmakthåller demokratin. Man kan också ställa frågan till Peter Eriksson om det är rimligt att vi, i enlighet med den reservation som han har ställt sig bakom, automatiskt skall införa konventioner i svensk lagstiftning utan att ha det system som vi i dag har, där vi i görligaste mån försöker infoga dessa tillkommande lagar i vår egen lagstiftning. Jag tycker att det är angeläget att på samma sätt diskutera den demokratiska utvecklingen i ett utvidgat och fördjupat Europa i den europeiska unionen. I det sammanhanget är det också viktigt att diskutera vad det är de politiska församlingarna på olika nivåer - regionalt, nationellt och tillsammans i EU - faktiskt fattar beslut om. Dit hör, enligt min mening, inte den fråga som nu är aktuell i samband med Riksbankens ställning och även frågan om den europeiska monetära unionen. Det finns nämligen ett avgränsat område när det gäller valutahanteringen som skall beslutas läggas i en oväldig Riksbank. Jag ser inte detta som ett demokratisk problem. Men visst skall dessa illustrationer bidra till vår fördjupade debatt om hur vi ser på demokratin och på folkstyret, i Sverige såväl som i
Fru talman! Jag tycker att svaret blev ganska mångordigt och rörigt. Det visar också att jag i själva verkar har rätt, att Pär-Axel Sahlberg är helt inkonsekvent när han i dag plötsligt vill värna demokratin, medan han vid andra tillfällen struntar i den och gärna vill flytta bort makten härifrån. När det gäller författningsdomstolen kan jag förstå att det hela inte är helt uppenbart. Det finns nämligen ett inslag av att låta äldre, grånade herrar fatta politiska beslut som borde fattas demokratiskt. Jag kan hålla med om att detta verkar vara litet inkonsekvent. Men för min del handlar det här om en annan sak, nämligen om att införa ett system med litet mer tröghet. Om man genomför stora, genomgripande förändringar i konstitutionen och i det demokratiska systemet, skall man tvingas att vända sig till väljarna. Då skall man inte kortsiktigt kunna manipulera med gränserna för grundlagen. Då skall man skapa en institution som gör det svårt och besvärligt och skapa litet grand tröghet för stora förändringar utan att medborgarna får en chans att tycka till. Det är egentligen grunden till att jag tycker att det verkar vara vettigt att införa en författningsdomstol. Därför tycker jag att man bör göra en ordentlig utredning i frågan.
Fru talman! Det är anmärkningsvärt att Peter Eriksson har gjort gemensam sak med moderater och folkpartister om denna som han kallar det, tröghet, medan han skäller mig för att inte vara konsekvent i frågan om demokratin. Vi förde ju motsvarande debatt för en tid sedan, då vi t.ex. diskuterade kommunala bolag. Då var varken Peter Eriksson eller någon annan redo att låta de lokala beslutsfattarna ta ansvar och fatta beslut i de för sina angelägenheter viktiga frågorna. Det är möjligt att vi har helt olika syn på detta. Det är också möjligt att vi nu upplever Miljöpartiets slutliga förändring till ett parti som rimligtvis kommer att bli ett EU-positivt parti med den syn man har på att införliva konventioner, som jag förmodar att Ragnhild Pohanka skall tala om alldeles strax, och på att införa en föfattningsdomstol. Jag välkomnar självfallet en förändring i riktning mot en mer positiv hållning till Europa, men jag känner inte igen riktningen när jag hör Peter Eriksson argumentera för förslagen.
Fru talman! Jag tycker att Pär-Axel Sahlberg på ett alldeles orimligt sätt försöker kontrastera demokratin mot rättssamhällets institutioner, som ytterst är till för att skydda demokratin. De spärrar, minoritetsskydd och annat som exempelvis finns när det gäller beslutsfattandet i riksdagen kan naturligtvis också sägas inskränka demokratin, och det är tydligen vad Pär-Axel Sahlberg menar. Men det är ju någonting som vi har varit eniga om och som jag anser gör att vi fattar bättre beslut, så själva utgångspunkten förefaller mig ganska orimlig. Tanken med en författningsdomstol är inte att den skall överta demokratiska befogenheter, lika litet som Lagrådet gör det. Tanken med en författningsdomstol är att den, på det sätt som en fristående domstol kan göra, skall granska om vissa beslut som t.ex. riksdagen fattar är i överensstämmelse med grundlag eller med andra överordnade beslut som riksdagen har fattat. Man kan inte, som Sahlberg tenderar att göra, säga att man antingen har författningsdomstol eller också är det parlamentet som beslutar. Att utmåla en författningsdomstol - som är ett sådant uppenbart inslag i många nya demokratier t.ex. och som man är så stolt över där - som ett slags hot mot demokratin måste, om man ser det litet grand från en internationell utgångspunkt, framstå som ganska hårresande.
Fru talman! Jag tycker att detta är just den fråga vi har att diskutera utifrån den politiska kultur vi har utvecklat i vårt land och i andra länder. Det är förvånande att höra att Nils Fredrik Aurelius tycker att det är märkligt att jag ser ett motsatsförhållande här. I Carl Bildts motion, som ni ställer er bakom i reservationen, står det nämligen att med hänvisning till de tyska författningsdomstolarna - som beskrivs - hävdar motionärerna att författningsdomstolar är en viktig del för att förhindra en ny uppkomst av kommunistiska eller nazistiska regimer. Det påpekas även att beslut som fattas i god demokratisk ordning ibland kan leda fel, och man anför som exempel den svenska tvångssteriliseringen. Det är detta som är själva den principiella frågan. Jag har svårt att se det demokratiska i att inrätta ett system där det finns en oväldig instans som kan omintetgöra demokratiska beslut. Jag delar Jerzy Einhorns syn på demokratins bräcklighet. Det kan bli fel ibland, men då skall de demokratiska institutionerna återföra till ett demokratiskt spår. Det finns ingen demokratigarant vid sidan av de demokratiska systemen. Det är därför jag är så enveten på den här punkten. För mig är demokratin inte staten, kommunen eller någon annan nivå. Demokratin är ett uttryck för folket som tillsammans dels utnyttjar sin grundlagsenliga rätt att rösta, dels själva engagerar sig i det politiska systemet. Här finns måhända en skiljelinje, och jag tycker att vi skall fortsätta att diskutera den kreativt. Men att påstå att det inte finns en konflikt mellan ett författningsdomstolssystem och en utbyggd demokratisk parlamentarism - det tror jag inte är någon riktigt god argumentering i sammanhanget.
Fru talman! Det är naturligtvis riktigt att den historiska bakgrunden till att man har författningsdomstolar på många håll i den civiliserade världen är just den som Pär-Axel Sahlberg nämnde, nämligen tråkiga historiska erfarenheter av nazism, kommunism och annat. Vi här i Sverige skall kanske inte vara så självbelåtna vi heller, med tanke på vår historia i vissa avseenden som har blivit aktualiserad nyligen. Detta har gjort att frågan om författningsdomstolar har blivit litet mer aktuell. Jag tycker att det är viktigt att främst fastslå det principiella här. En författningsdomstol skall inte stifta lagar eller överta genuint politiska beslut. Det är ingen som vill det. Det som man kan diskutera för och emot är om det är lämpligare att ha en författningsdomstol än att ha t.ex. lagrådsprövningar, och om det är lämpligare att ha denna mer fristående och självständiga institution som granskar de beslut som politikerna fattar och kommer att fatta även framöver än att ha det nuvarande systemet. Det är det som en sådan här utredning skulle titta på. För att ytterligare komplicera frågan kan jag säga att det finns de som är kritiska mot tanken på en författningsdomstol just därför att den inte blir oväldig, och därför att systemet blir ungefär detsamma som det vi har i dag. Hur man än vrider och vänder på det kommer nämligen domarna att behöva utses på något sätt, och ur en begränsad krets.

Fru talman! Jag vill först yrka bifall till reservation Fru talman! Till Pär-Axel Sahlberg vill jag säga att införlivandet av konventioner inte har någonting med EU att göra. Införlivningen är ofta ett globalt och mellanfolkligt samarbete, och den har alltså ingenting med EU att göra. Traktater och konventioner som har ingåtts måste på något sätt införlivas med svensk lag. Det finns två sätt att arbeta på, nämligen dels transformering, dels inkorporering. Inkorporering betyder att det hela helt enkelt blir svensk lag. Ett av två exempel på konventioner som Sverige har inkorporerat är 1953 års europeiska konvention om mänskliga rättigheter. Konventionen blir lag, och går före den eventuella svenska lag som är emot konventionen. Men om man gör en transformering går den svenska lagen före konventionen om de skiljer sig. Det är faktiskt på det sättet, och det har visat sig i många domslut. Man har egentligen frångått konventionen i sådana fall. Om man skulle transformera hela konventionen kan jag tänka mig att det vore ett bra sätt. Men man går inte till väga på det sättet, utan man transformerar lämpliga artiklar. Man tar då rätt ofta sådana artiklar som är ganska luddiga till sin utformning och som går att bedöma på olika sätt. De är otydliga och lämnar mycket över till tolkning. Ett exempel på detta är barnens bästa i barnkonventionen, som egentligen inte är tydlig. Men den har man kunnat ta in i flera lagar. Det finns monistiska och dualistiska rättssystem. Sverige har ett dualistiskt system, och gör på det sättet. Avsikten med Miljöpartiets motion är naturligtvis att ändra detta. Jag tror, och det har jag sagt tidigare i den här talarstolen, att barnkonventionen kommer att inkorporeras på samma sätt som de mänskliga rättigheterna. Det dröjer kanske en tid, och det kan jag tänka mig är befogat. Men det skulle naturligtvis ge en helt annan styrka åt barnen om konventionen var inkorporerad. Det finns också andra konventioner, men jag skall inte ta upp tid med att gå in på dem. Miljöpartiet anser att Sverige i likhet med många andra länder måste införliva internationella överenskommelser i nationell lagstiftning. Ingångna och ratificerade konventioner bör vara direkt tillämpliga i den svenska rättsordningen. Vid konflikt skall ingångna och ratificerade konventioner äga företräde framför den svenska lagstiftningen. Folkrätten och den nationella rätten sägs ofta utgöra olika rättssystem, dvs. dualism. Staterna är överstatligt bundna genom avtal eller sedvanerätt samtidigt som de har egen bestämmanderätt inom sitt territorium enligt suveränitetsprincipen. Inom staterna utvecklas egna rättssystem, och parallellt därmed arbetar staterna för att utveckla folkrätten. Konventionen anger att innehållet skall implementeras, men inte hur det skall ske generellt sett eftersom detta vore ett brott mot suveränitetsprincipen. Krockar mellan folkrättsliga och nationella regler kan ske dels generellt mellan systemen, dels i enskilda fall. Eftersom det råder en dualistisk tradition vad gäller konflikten mellan nationell rätt och folkrätt anses det att en konvention måste införlivas med svensk rätt för att bli gällande i Sverige. Det finns olika metoder för att göra detta. Vid en internationell jämförelse ser man att det finns flera metoder för att få samspelet mellan olika jurisdiktioner att fungera i det enskilda fallet. Ett sådant samspel kan vara förutsatt i en traktat. Artikel EU-medlemsland i visst fall skall inhämta ett prejudikat och ett avgörande från EU-domstolen innan målet avgörs. När det gäller EU - för att ta upp det en gång till - gäller helt andra regler. Där införlivas så gott som alla direktiv utan debatt. Det görs visserligen enligt olika fördrag, men ändock. Varför är man så ovillig att införliva konventioner som har föregåtts av åratal av arbete och samarbete mellan olika länder? Vi vet ju att över 180 länder har skrivit på barnkonventionen. Utskottet instämmer i motionen, vilket också står i reservationen. Sverige är ett aktivt land i internationellt samarbete. Vi skall därför efterleva alla de åtaganden som landet förbinder sig till när vi ansluter oss till en internationell konvention. Därför finns det skäl att gå över till det s.k. monistiska systemet, som innebär att konventionen automatiskt införlivas med landets rätt. Miljöpartiet anser att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag om författningsändringar med den inriktning som anges i motionen.

Fru talman! Jag förstod att det var ungefär så här Ragnhild Pohanka skulle argumentera. Därför tog jag tidigare upp att ni i Miljöpartiet ofta har tyckt att det har varit fel att införliva EG-direktiv. Men övriga konventioner skall man direkt ta in i svensk lagstiftning. Jag tycker att det finns skäl att vidmakthålla en vad vi kan kalla kulturanpassning av de lagar och regler som vi också tillträder som nation. Men jag inser att det här inte är alldeles enkelt. Vi har ett exempel som jag tidigare har debatterat med Ragnhild Pohankas partikamrat Peter Eriksson. Det gäller just den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter. I den finns det en särskild angivelse av det som vi då diskuterade, nämligen den s.k. Den är tydligt införlivad i den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter. Man lyfter upp det man kallar för religiösa sedvänjor som lag. Men det kolliderar i vårt fall med djurskyddslagen. Miljöpartiets förslag skulle på den här punkten alltså gå tvärt emot den argumentering man själv tidigare fört i just den här sakfrågan. Även om jag har en annan åsikt än Miljöpartiet när det gäller hur sakfrågan skall hanteras tycker jag att det är ett utmärkt exempel på svårigheten med att bara välja ett system där konventioner direkt förs in i svensk lagstiftning. Vi har, som Ragnhild Pohanka sade, gjort det i några fall, och det har visat sig vara bekymmersamt. Jag skulle därför vilja värna om och vårda en viss försiktighet i den här frågan. Men jag inser, liksom Ragnhild Pohanka, att med vårt medlemskap i den europeiska unionen får vi när det gäller de direktiven en helt annan automatik. Det är möjligt att det här på sikt kommer att ställa så stora krav på ett slags homogenisering av den svenska lagstiftningen att vissa frågor måste förändras. Men tills dess vill jag gärna hylla vårt system för att hantera det här. Därför tycker jag att reservationen och motionen bör avslås.
Fru talman! Det är klart att man kan tänka sig olika sätt att hantera sådana här problem. Framför allt kan man i utarbetandet av en konvention hävda ett undantag till någon enskild fråga. Det har jag inte satt mig emot. Det kan man naturligtvis göra. Man kan också använda transformering på ett sådant sätt att 99 % transformeras in i svensk lagstiftning. Det blir mest formuleringar, men innehållet kommer in. Men det är inte på det sättet vi gör i dag. I stället hoppar vi över många av artiklarna, alltför många. När det gäller barnkonventionen satt jag med och jag såg tydligt att man hoppade över många av de artiklar som var oerhört viktiga och som var tydliga. Samtidigt har man tagit in många som i stort sett kan bedömas hur som helst, t.ex. den om barnets bästa. Det är inte säkert att det är barnets bästa att göra precis på det här sättet. Ingenting är säkert. Det kommer naturligtvis till domstolarna där man får döma om det här. Sedan vill jag inte blanda ihop den här frågan med EU. Jag tycker att det är en helt felaktig behandling. EU är inte någon konvention. Tyvärr har vi anslutit oss till EU, och därmed är vi skyldiga att ta emot alla direktiv därifrån. Varför kan man då inte ta in mellanrättsliga konventioner i vår lag? De skyddar verkligen mänskliga rättigheter, miljön och barnen. De kunde höjas upp till lag. Men nej, det kan vi inte göra. Det är farligt. Jag ser större faror med andra problem. Jag tycker inte att EU över huvud taget hör hit.
Fru talman! Jag tänkte säga några ord om beslutsstress. Bråttom, hela tiden bråttom! Mer beslut, fler propositioner, nya propositioner som ändrar de propositioner vi redan har beslutat om året innan. Vem har den samlade bilden av konsekvenserna av förd politik? Regeringen, hoppas vi. Vad är det för samhällsbild som finns bakom alla propositioner? Vi hoppas att regeringen har det klart för sig. Vad innebär brådskan egentligen för kvinnor, barn, miljön och framtiden? Vi här i riksdagen har inte sett att regeringen har presenterat någon analys på det. Vad innebär brådskan egentligen ur ett demokratiskt perspektiv? Det här var litet grand ur inledningen av en motion som i kåseriets form beskriver beslutsstress. Motionen avslutas med en begäran om att brådskan bör studeras ur ett demokratiperspektiv. Med det vill jag också yrka bifall till den reservation, reservation 16 under mom. 13, som säger detsamma. I stället för att bifalla motionen hänvisar utskottet till att regeringen tillsatt en utredning om folkstyret i Sverige inför 2000-talet. Bl.a. skall folkstyrets förutsättningar belysas. Fru talman! Sedan jag framlade motionen kan jag här och nu beskriva utvecklingen av folkstyrets förutsättningar under det senaste året den här mandatperioden. Efter tillsatt utredning beslöt regeringen att förelägga riksdagen ungefär 60 propositioner att hanteras, diskuteras och förankras under några veckor. Självfallet försöker vi riksdagsledamöter göra vårt allra bästa. Vi folkvalda är mycket ambitiösa. Men inse själva problemet med att hinna förankra ut i folkleden! Vi är fem partier som har endast en ledamot i de olika utskotten. Vi tycker att alla utskott är viktiga. Vi vill alla arbeta seriöst. Jag är glad att fru talman Birgitta Dahl protesterade å ledamöternas och demokratins vägnar, visserligen på DN:s debattsida men ändå. Men propparna kom, och så hanteras förutsättningarna för demokratin och folkstyret. Fru talman! Utredningen om folkstyret skall också stimulera det offentliga samtalet och föreslå behövliga åtgärder för att stärka och fördjupa det svenska folkstyret. Mitt tips är att detta inte görs bäst genom att konsekvent avslå motioner om demokrati och folkstyre med hänvisning till att utredning pågår. Detta praktiska handlingssätt verkar i stället kontraproduktivt och kan ses som ett sätt att lägga locket på debatten. Fru talman! Tidigare i den här debatten har debatteknik debatterats. Man har också ställt sig frågan om när man får mer intresserade medborgare. Till de resonemangen vill jag ge en personlig reflexion om hur samhällsintresserade ungdomar behandlas här i riksdagen. Häromdagen fattades beslut om Schengensamarbetet. Det var 39 ledamöter som röstade emot. Jag tycker att bara det visar att den samhällspolitiska diskussionen har avstannat. Frågar man folk på gatan skulle jag vilja se hur många som förstår vad vi har beslutat. Det har alltså inte försiggått någon folklig debatt innan beslutet. Trots det har en del ungdomar satt sig in i frågan av eget samhällsintresse. Här i riksdagen reste sig några ungdomar upp i en tyst protest. Det, fru talman, fick de inte göra. Men i stället tala om för dem att de inte fick göra det föstes de brutalt ut. Min äldsta dotter satt här bredvid, och hon blev chockad över brutaliteten. Och jag är heligt förtvivlad, fru talman. Vad är det för budskap vi ger dessa ungdomar? Jag skäms över den bild av oss riksdagsledamöter som det här ger. När intresserade ungdomar möts med aggressivitet och brutalitet manar vi fram något helt annat än ett demokratiskt folkstyre. Jag tycker att vi riksdagsledamöter inte kan sitta stilla och vänta medan utredning pågår. Jag tror på mitt partis politik och jag är stolt över att vara förtroendevald. Är ni också stolta över det tycker jag att ni skall stå upp för det och våga ge folk möjlighet att visa vad de tycker t.ex. i folkomröstningar.

Fru talman! Jag kunde inte låta bli att begära ordet för ett nytt kort anförande med anledning av Mats Berglinds tidigare replik i diskussionen om skilda valdagar. Jag tycker att hans inlägg var väldigt intressant. Han påstod att det var helt oväntat och osannolikt att folk skulle bli mer engagerade i politiken, som vi skulle införa skilda valdagar för riksdags och kommunalval. Om man kanske på socialdemokratiskt håll inte ens har tänkt på den saken tidigare, finns det en öppning här. Det är för mig en självklar utgångspunkt, som vi från Miljöpartiet har sett som avgörande för vårt ställningstagande till skilda valdagar, att när vi får fler val och uppmärksammar viktiga frågor som i dag inte riktigt finns med på den politiska agendan och som hamnar i skymundan engageras fler människor vid fler tillfällen. Vi får också mer aktiva medborgare i det politiska systemet. Detta gäller särskilt lokalt, om kommunfrågorna hamnar i ett eget val. Jag tycker att Mats Berglind och Socialdemokraterna litet extra borde fundera på detta. Att fler människor blir aktiva måste vara ett tungt och viktigt argument för införande av skilda valdagar. Kanske kommer de t.o.m. tillbaka till socialdemokratin, som har tappat så oerhört mycket människor under de senaste åren, särskilt lokalt.
Fru talman! Jag vill bara kort kommentera den bild som Peter Eriksson beskriver. Jag är fortfarande kommunalpolitiskt aktiv och deltar aktivt i valförberedelsearbetet. Jag känner inte igen den här bilden utan tycker tvärtom att vi nu har fler aktiva både partimedlemmar och medborgare som är intresserade av vad som händer i kommun och landstingspolitiken. Jag är inte alls oroad när det gäller den politikens dragkraft, tvärtom. Man har en mycket positiv inställning i detta sammanhang. Meningsskillnaderna kan bero på att vi tillhör olika partier.
Fru talman! Ja, vi tillhör olika partier. Det handlar kanske delvis också om olika partikulturer. Socialdemokraterna har en starkt hierarkisk organisationstradition, där man uppifrån trycker igenom besluten, talar om vad folk skall tycka osv. Jag tror dock att man från svenska folket i framtiden i större utsträckning kommer att kräva att själv få vara med om att påverka besluten. Jag tror att ett sätt att komma dit är att låta kommunfrågorna få ett eget val. Då blir de viktigare, och då kan människor engagera sig både i Socialdemokraterna och kanske ännu hellre i andra partier för att kunna vara med om att påverka politiken. På så sätt kan vi också vitalisera demokratin efter många år av bakslag och vikande siffror - inte för Miljöpartiet men för nästan alla andra partier - när det gäller aktiva medlemmar.
Fru talman! Jag tror att Peter Eriksson skall vara något försiktig med att göra beskrivningar av hur vårt parti fungerar. Peter Eriksson bör undvika att vara sanningsvittne i det sammanhanget. Vi som jobbar i vårt parti vet däremot hur det fungerar. Jag kan bara säga att det inte är någon toppstyrning på det vis som Peter Eriksson gör gällande. Det är fråga om ett lagarbete, där suppleanten i taxeringsnämnden lika aktivt deltar i valrörelsen som ett kommunalråd, ett statsråd eller vem man än vill jämföra med. För oss socialdemokrater är det i en valrörelse alldeles speciellt tydligt att vi jobbar som ett lag och hjälps åt på olika sätt. Det läggs ned arbete från våra medlemmar i åtskilliga studiecirklar på förberedelser i kommunala och landstingskommunala program. En annan del av den grund som vi lägger för vår politik är att vi går ut och intervjuar medborgare i affärscentrum, i bostadsområden osv. Peter Eriksson skulle vara välkommen till ett studiebesök. Det skulle nog vara lärorikt.
Fru talman! Om det nu är så positivt och bra som Mats Berglind framställer läget - jag skall inte betvivla det; han har säkerligen rätt - borde det rimligtvis finnas en ypperlig möjlighet för socialdemokraterna landet runt, i varenda kommun, att gå ut till folket i ett särskilt kommunalval och berätta hur bra det är. Varenda person som sitter i varenda liten nämnd i landet skulle kunna vara med och påverka och skaffa in fler medlemmar som blir aktiva i politiken. Det borde tala för att ni kunde gå med på det här förslaget.

Fru talman! Den kommunala självstyrelsen har fått en framträdande plats i 1974 års regeringsform. Den finns inskriven i den inledande paragrafen som en av grunderna för vårt demokratiska styrelseskick. I 1 kap. 1 § regeringsformen sägs att den svenska folkstyrelsen förverkligas inte bara genom ett representativt och parlamentariskt statsskick utan också genom kommunal självstyrelse. 1 kap. 7 § regeringsformen stadgar att det i riket finns primärkommuner och landstingskommuner, att beslutanderätten i kommunerna utövas av valda församlingar och att kommunerna får ta ut skatt för skötseln av sina uppgifter. I den inledande paragrafen, dvs. 1 kap. 1 §, till den nu gällande kommunallagen, 1991 års kommunallag, sägs att Sverige är indelat i kommuner och landsting och att dessa på den kommunala självstyrelsens grund sköter de angelägenheter som anges i kommunallagen eller i särskilda bestämmelser. Såvitt jag har kunnat se är detta första gången som begreppet "kommunal självstyrelse" används i kommunallagstext, vilket naturligtvis är ett viktigt understrykande av begreppets betydelse. Men jag vill framhålla att principen om kommunal självstyrelse inte är ny i kommunallagssammanhang. Den har också kommit till uttryck i förarbetena till tidigare kommunallagar. Det finns inte någon klar juridisk eller statsvetenskaplig definition av begreppet kommunal självstyrelse, men den kommunala självstyrelsen är givetvis i första hand en grundläggande princip för relationen mellan stat och kommun. Principens innebörd är att en kommun själv skall styra inom sitt område när det gäller angelägenheter av kommunal natur. års kommunallag. I den lagens 2 kap. 1 § står det att kommuner och landsting själva får ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan. En grundläggande förutsättning för att det kommunala självstyret skall kunna utövas är att kommunerna har rätt att ta ut ersättning i form av kommunalskatt för den egna kommunens skötsel. Anledningen till att kommunernas beskattningsrätt har grundlagsfästs är självfallet att den ansetts mycket väsentlig. Den kommunala beskattningsrätten är emellertid inte någon nyhet. Den är av mycket gammalt datum. Redan i prästeståndets privilegier år 1650 fastslogs att sockenstämman skulle rådslå om kyrkans inkomster och räkenskaper och att socknen för att finansiera de föreskrivna uppgifterna ägde rätt att uttaga avgifter, som var specificerade för varje särskild angelägenhet. Avgifterna togs ut av dem som ägde fastigheter i förhållande till fastigheternas värde. Med 1843 års sockenstämmoförordning stadfästes denna rätt uttryckligen - en rätt som väl knappast kan uppfattas på annat sätt än som en kommunal beskattningsrätt. Det sades att till sockenstämmans handläggning hörde "avgifters bestämmande till kyrka, skola, fattigoch hälsovård samt andra fromma ändamål". Kommunernas beskattningsrätt kom mycket tydligt till uttryck när 1809 års regeringsform i samband med representationsreformen 1865/66 kompletterades med ett andra stycke i sin 57 §. Detta stycke lydde enligt följande: "Huruledes särskilda menigheter må för egna behov sig beskatta, bestämmes genom kommunallagarna, vilka av Konungen och riksdagen gemensamt stiftas." Det förhållandet att det inte finns någon närmare precisering av begreppet kommunal självstyrelse innebär att det ibland kan uppstå konflikter mellan den kommunala självstyrelsen och statens övergripande ansvar. Men detta får inte leda till att begreppet kommunal självstyrelse bara uppfattas som en mera allmän princip för umgänget mellan stat och kommun och att staten i olika sammanhang ändå alltid kan fatta de slutliga besluten om var gränserna för den kommunala självstyrelsen går. Den kommunala självstyrelsen är en frihetsidé som syftar till att stärka den kommunala demokratin. Principen om kommunal självstyrelse utgör själva grunden för kommunernas existensberättigande och måste därför ha en reell innebörd och väga synnerligen tungt i förhållande till de motstående intressen som kan finnas, exempelvis från statens sida. Att sedan staten genom lagstiftning kan ange spelregler är en annan sak som inte begränsar principen som sådan och dennas grundläggande värde för demokratin. Som framgått av vad jag sagt har principen om kommunal självstyrelse mycket gamla anor. Icke desto mindre har den under de senaste decennierna fått ett ännu större värde än tidigare, eftersom man hos medborgarna allt oftare kunnat se en bristande respekt för det politiska livet och en alltmer utpräglad misstro mot politiker rent generellt. Samtidigt behöver man bara slå upp en dagstidning för att konstatera det till synes motsägelsefulla förhållandet att även om de politiska partierna å ena sidan fått allt svårare att aktivera medborgarna har allmänhetens engagemang i lokala frågor å andra sidan faktiskt ökat. Det finns hos åtskilliga kommunmedlemmar eller medborgargrupper trots allt en stark vilja att delta och påverka innan de formella besluten fattas. För att den kommunala självstyrelsen skall fungera måste det emellertid finnas vad man skulle kunna kalla ett lokalt handlingsutrymme. Det måste ute i kommunerna finnas viktiga saker att besluta om. Ett minskat utrymme för den kommunala självstyrelsen leder till ett minskat intresse hos medborgarna för att engagera sig politiskt i kommuner och landsting. Detta kan i sin tur medföra en urholkning av de politiska partierna och en motsvarande försvagning av legitimiteten i det politiska systemet med en tilltagande osäkerhet om det politiska uppdragets syfte och innehåll. Sammantaget får detta naturligtvis återverkningar för rikspolitiken. Det är ju i praktiken ute i kommunerna som rikspolitiken formas. Det är nämligen på kommunerna och kommunpolitikerna det ankommer att realisera och förverkliga rikspolitiken. Kommunpolitikerna har att visa huruvida rikspolitiken är förnuftig och genomförbar eller inte. Det är kommunpolitikerna som skall förvalta och i praktiska insatser omvandla det politiska budskap som utsänds från riksdag och regering. Rikspolitikerna drar upp riktlinjer för framtiden. Ute i kommunerna konkretiseras besluten och ges innehåll i det dagliga arbetet. Kommunpolitikerna utgör den breda basen i de politiska partierna, varför en utveckling med ett minskat intresse för kommunpolitik kan hota den svenska partimodellen och därmed hela det demokratiska systemet. Det har därför blivit allt viktigare att medborgarna har möjlighet att påverka sin nära verklighet genom att själva agera. Och då är det ju på den lokala nivån som medborgarna har den största möjligheten att möta de förtroendevalda och själva kunna engagera sig i verksamheten. Där finns förutsättningar till inflytande och deltagande på ett helt annat sätt än på den statliga nivån. Under senare år har det förts fram en rad förslag som inskränker kommunernas rätt till självstyrelse. Förutom beslutet om inomkommunal skatteutjämning kan nämnas förslag till bibliotekslag och förslag mot att ta ut avgifter för skolmåltider i gymnasieskolan. Detta är något mycket allvarligt, fru talman. Med anledning av vad jag anfört kan det inte råda någon som helst tvekan om att såväl grundlag som kommunallag stadgar en mycket stark kommunal självstyrelse i vårt land. Varken grundlagen eller Lagrådets rekommendationer har hittills avhållit den socialdemokratiska regeringen från att driva igenom lagar som helt uppenbart urholkat principen om kommunal självstyrelse. Det är av största vikt att regeringen respekterar den kommunala självstyrelsen i lagstiftningsarbetet och redovisar sina överväganden mot bakgrund av främst 1 kap. 1 § regeringsformen. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. Jag yrkar bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Detta betänkande från konstitutionsutskottet motsvarar väl närmast av det som i en annan del av riksdagen, nämligen riksdagsrestaurangen, som jag snart hoppas att få besöka, kallas för pytt i panna. Det handlar alltså om ett antal i och för sig matnyttiga beståndsdelar som av en eller annan anledning blivit över och som nu för enkelhets skull serveras i ett sammanhang. Jag tänkte uppehålla mig vid en aspekt som återkommer i flera motioner, främst i Moderaternas om det kommunala självstyret, Kristdemokraternas om subsidiariteten och Folkpartiets om decentraliserat beslutsfattande. De uttrycker alla en strävan att minska centralstyrningen i samhället. Även i alla andra partier finns mer eller mindre av denna strävan. Och i andra delar av samhället - i näringsliv, organisationer osv. - ser vi denna tendens ännu tydligare. Vad är det då som gör att centralismen alltmer ifrågasätts både här i Sverige och internationellt? För att bättre förstå det tror jag att vi bör gå tillbaka och studera de förutsättningar på vilka den svenska modellen byggdes upp. De samhällsorganisatoriska lösningar som präglade den svenska modellen bygger på fyra kännetecken: 1. Samförstånd på arbetsmarknaden, i politiken och i övriga delar av samhället. 2. Expertlösningar. Modellen byggde i hög grad på tanken att varje organisatoriskt problem bäst kunde lösas genom att de främsta experterna anlitades för att lösa det. 3. Standardisering. Vi ansåg att alla människors behov och önskemål i stor utsträckning var enhetliga och att alla hade samma rätt att få dem tillgodosedda. Sedan experterna väl hade tänkt ut de bästa lösningarna, skulle de alltså tillämpas så enhetligt som möjligt. 4. Storskalighet. Genom att de bästa standardlösningarna producerades i långa serier i stora produktionsanläggningar, blev kostnaden för varje producerad enhet så låg som möjligt. Fru talman! Detta ledde till att vi fick ett tämligen centraliserat samhälle uppbyggt kring välorganiserade och välfungerande organisationspyramider. Det första av dessa fyra kännetecken - strävan efter samförstånd - bygger på en flerhundraårig svensk tradition av låg konfliktnivå i samhället mellan regioner, samhällsklasser, etniska grupper och enskilda människor. De övriga tre kännetecknen är mera särpräglade för 1900-talet. Men de är inte unikt svenska utan kommer från USA där ett modernt industrisamhälle började växa fram kring sekelskiftet präglat av expertlösningar, standardisering och storskalighet. Denna organisationsfilosofi spred sig till hela den industrialiserade världen, och vi svenskar kom att tillämpa den i högre utsträckning än några andra länder i den fria världen. En pionjär för denna organisationsfilosofi är amerikanen Frederick Winslow Taylor. Han hävdade att genom att anlita rätt experter - i industrin var det ingenjörerna - kunde man utveckla den optimala lösningen på varje problem. Han talade om the one best way. Det här inspirerade den unga generationen socialdemokrater i början av 1900-talet, bl.a. Gustav Möller. Han formulerade i ett välkänt uttryck målet för välfärdsbygget: "Endast det bästa är gott nog åt folket." Detta är inte bara uttryck för en hög ambitionsnivå. Det är en direkt översättning av Taylors tankar om the one best way. Det finns något "det bästa", i bestämd form singularis, som medborgarna skall erbjudas. Den svenska modellen byggdes av industrins ingenjörer och välfärdsstatens samhällsingenjörer. Industriföretaget, storkommunen, enhetsskolan, storsjukhuset, socialförsäkringarna, stadsskövlingarna och miljonprogrammet för bostadsbyggandet - allt bygger på principer om centralstyrning, storskalighet och standardisering. Men under 1980-talet börjar man alltmer ifrågasätta detta. Det händer något i den allmänna sociala, ekonomiska och tekniska utvecklingen som gör att andra organisationsformer blir mer intressanta. Inom företag, organisationer och offentlig förvaltning börjar man ifrågasätta centralstyrda hierarkier, och man börjar bygga mer av nätverksliknande lösningar. Bakom denna omorientering ligger tre drivkrafter: internationaliseringen, informationsrevolutionen och individualiseringen. Dessa tre drivkrafter gör att de grundläggande förutsättningarna för den svenska modellens organisationspyramider inte längre föreligger. I stället pekar fyra framgångsfaktorer åt ett annat håll: Den första handlar om kompetensnivån. Centralstyrning är effektiv i ett samhälle om kunskapen och kompetensen är mycket ojämnt fördelad. Då är det effektivt att en liten grupp experter tänker ut alla lösningar, medan den stora massan sätts i rutinmässigt arbete. Så var det för 100 år sedan i USA och även i Sverige, men så är det inte i dag. Nu har människor en bra utbildning, och eftersom kompetensen är spridd bland många är det bättre med decentraliserade lösningar, där många människor får stort ansvar för sitt arbete. Den andra faktorn är auktoritetstron. Om många människor känner osäkerhet och rädsla inför att ta ansvar, kan centralstyrning vara effektiv. Så var det i stor utsträckning tidigare, men under senare decennier har denna form av auktoritär styrning blivit mer problematisk. Människor vill ta större ansvar och är inte beredda att okritiskt acceptera en auktoritär överhet. Den tredje faktorn är stabiliteten. När efterfrågan är relativt enhetlig och oföränderlig är centralstyrning ofta effektiv, eftersom man kan skapa låga produktionskostnader genom storskalighet och standardisering. Så var det ännu på 1950-talet då vi svenskar drömde om tre saker: PV, TV och WC. Men genom internationaliseringen, informationsrevolutionen och individualiseringen ökar kraven på individanpassning och ständig förnyelse. Genom decentraliserade lösningar, där många människor självständigt kan pröva och utveckla nya lösningar, uppnår man lättare en tillräcklig flexibilitet. Den fjärde och sista faktorn är informationstekniken. Centralstyrning fungerar bäst då det finns storskaliga och stela system för att överföra och bearbeta information. Telegrafnäten var den typiska informationsstrukturen då hierarkierna byggdes upp. Men informationsrevolutionen har i dag gjort det möjligt att till drastiskt sänkta kostnader bygga upp nätverk där man kan sprida, överföra och bearbeta information. Det gör att decentraliserade lösningar blir mer möjliga och mer effektiva. Övergången från centraliserade hierarkier till decentraliserade nätverk, vilket Folkpartiets motion och flera andra motioner handlar om, är något som präglar hela samhället och som gör att vi måste ifrågasätta många delar av den traditionella svenska modellen. Det handlar om relationerna mellan stat och kommun, mellan myndighet och medborgare, mellan organisationer och medlemmar, mellan företag och medarbetare. Fru talman! Det här skulle vi kunna ägna hela dagen åt att diskutera. Men jag har förstått att det även finns ett par andra ärenden som helst bör avgöras i dag. Därför vill jag avsluta med att yrka bifall till reservation nr 5.

Fru talman! Det är sant som här är sagt att betänkandet innehåller flera ärenden. Men de är väl alla ett uttryck för en strävan att - kanske utifrån olika utgångspunkter - förstärka det demokratiska systemet. Nu är det emellertid så som utskottet anför, nämligen att det finns utredningar som antingen bereds i Regeringskansliet eller som nyss tillsatts. De skall på ett ganska brett sätt ta upp dessa frågor. T.ex. är frågan som Anders Johnson diskuterade en av de punkter som skall penetreras av den breda demokratiutredning som relativt nyligen tillsatts. Utredningen skall ta fram material för oss i framtiden. Likadant är det med frågan om det kommunala självstyret. En utredning har gjorts som nu bereds i Regeringskansliet. Vi väntar med spänning på vad som kommer ut av denna utredning, och vi kommer att få behandla dessa saker mer. Därför har jag på dessa punkter kunnat ansluta mig till utskottsmajoritetens skrivningar. Jag vet att vi får tillfälle till fördjupade samtal i dessa stycken framöver. Vad gäller kommunernas makt och självstyre koncentrerar sig moderaterna på vissa beslut, fattade på statlig nivå, som de inte gillar. Men moderaterna vill också minska kommunernas möjligheter att konkurrera med privat näringsliv då det finns tendenser till monopolbildning och start av egen förvärvsverksamhet i kommuner. Så det där att alltid vilja öka demokratins eller politikens makt till medborgarnas bästa är inte precis en genomgående linje hos moderaterna. Det är någonting de tar till när det passar. Frågan om de förändrade förhållanden som Anders Johnson tog upp i sitt principiella och intressanta inlägg är kanske svår att kommentera så här "på volley", som det brukar heta. Han förde fram många viktiga synpunkter. Det är helt klart att förhållanden med ny teknik och annat gör vissa individuella lösningar möjliga. Å andra sidan är det också nödvändigt att vi har en grund i samhället med gemensamma, demokratiska beslut och även gemensamma, demokratiska regler. Vilka de skall vara är vi kanske inte eniga om i sak. Men det finns kanske drag av centralism och byråkrati som måste trängas igenom och bekämpas. Det kanske vi är mer eniga om än vi vid en första granskning skulle tro. Vi har väckt en motion i anslutning till detta betänkande, som gäller något annat, nämligen hur det förhållandet att mänskligheten består av kvinnor och män behandlas i de politiska besluten. Riksdagen har beslutat att man t.ex. inom utredningsväsendet skall göra en analys av vilka olika konsekvenser utredningens förslag får för män respektive kvinnor. Vi i Vänsterpartiet menar att detta också borde gälla utskottens behandling av olika sakförslag. I vårt samhälle är det ofta så att vi män utgör normen i beslutsfattandet. Behandlingen av kvinnornas speciella situation, speciella villkor och erfarenheter lämnar mycket övrigt att önska, trots att vi till antalet kanske har världens bästa kvinnorepresentation i riksdagen. Det handlar om att synliggöra problem. Den allmänna rekommendationen finns i kommittéväsendet och riktad till regeringen. Men vi kan också se regeringsförslag som behandlar t.ex. våld mot kvinnor dolt med ord som våld inom familjen. På det viset suddas kvinnoaspekten faktiskt bort i saken. Det finns många exempel på renodlade kvinnofrågor som smälts in i något slags allmänt osynliggörande av det s.k. genusproblem som finns i samhället. Vår begäran är att utskotten i sina betänkanden skall lyfta upp sakområden där det är relevant att genusen behandlas på olika sätt så att man synliggör vad olika beslut har för konsekvenser för kvinnor respektive män. Vi tror att det är nödvändigt att riksdagen tar ett steg i den riktningen. Invändningen mot detta, att det finns ett allmänt stadgande i grundlagen om att alla skall vara jämlika, har ingen relevans för frågan. Jag tycker att utskottsmajoriteten har en utomordentligt svag argumentering här. Med dessa ord vill jag yrka bifall till reservation nr 3 i det här betänkandet. I övrigt ansluter jag mig till utskottsmajoriteten.

Fru talman! Frågan om kommunernas möjligheter att konkurrera med det privata näringslivet, som Kenneth Kvist tog upp, är en fråga som inte hänger samman med den kommunala självstyrelsen. Den frågan handlar om att kommunerna under senare år i allt större utsträckning börjat bedriva verksamhet på områden där de inte har en formell kompetens enligt lag. Den moderata inställningen i den frågan ligger helt inom ramen för 2 kap. 1 § kommunallagen. Där står det att kommuner och landsting själva får ta hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan. Det finns en mängd områden som kommunerna har gett sig in på som faktiskt inte är någon angelägenhet av allmänt intresse eller som har anknytning till kommunens eller landstingets område. Jag behöver bara än en gång nämna blomsteraffärer, budbilstransporter, sekreterarservice, gräsklippning osv. Detta är verksamhet som inte ligger i kommuninvånarnas intresse.

Fru talman! I formell mening är det så. Jag anförde inte heller att det hade med den kommunala självstyrelsen att göra. Den visar ju kommunens relation till staten.

Den kommunala självstyrelsen är någonting som jag tror har en ganska bred politisk förankring i vårt land. Det är inte enbart Moderaterna som är för denna. Det är en viktig princip som vi också slår vakt om. Men det gäller ju att se självstyrelsen i förhållande till politikens kompetens också i andra avseenden. Regeringen skall nu komma med förslag på grundval av en utredning som har kommit. Jag vet att vi i den utredningen har förfäktat förslag som är för förstärkt kommunal självstyrelse.

Fru talman! Det betänkande som vi debatterar i dag heter Lagstiftningsprocessen. Det innehåller ett tillkännagivande från konstitutionsutskottet till regeringen. Det gäller en motion från Miljöpartiet som har fått utskottets välsignelse. Den handlar om att mönstra ut det omoderna och felaktiga ordet ras ur svensk lagstiftning. Elisa Abascal Reyes som är författare till motionen skall senare ta upp den frågan litet mer. Jag kommer att koncentrera mig på några andra frågor i det här betänkandet. Den första frågan gäller den kommunala självstyrelsen. Vi har ett grundlagsskydd för kommunal självstyrelse. Trots det har vi de senaste åren sett att riksdag och regering fattar beslut som t.ex. innebär att den också grundlagsskyddade kommunala beskattningsrätten urholkas kraftigt. Det är en mycket märklig ordning. Alldeles nyss diskuterade vi om vi skall ha en författningsdomstol. Jag tycker att detta är ett mycket bra argument för att vi kanske bör införa en författningsdomstol i Sverige. Trots att vi har ett grundlagsskydd för beskattningsrätten och den kommunala självstyrelsen kan riksdag och regering införa ett system som innebär att visst får kommunerna höja skatten, men staten drar in pengarna. Det är knappast rimligt. Om man skall låta kommunmedborgarna styra över den kommunala verksamheten måste man också ge dem ansvar för detta. Om vi inte betror folket och kommunpolitiker att klara av detta, skall vi inte heller ha något kommunalt självstyre. Den kanske största och viktigaste motionen i det här betänkandet är en motion som jag och Birger Schlaug har skrivit. Den handlar om de demokratiska effekterna av EU-medlemskapet. EU är ju någonting som vi diskuterar ganska ofta här i kammaren. Vi har varit medlemmar i ungefär tre och ett halvt år nu. Jag tror att väldigt många upplever att vi är ombord på ett tåg som rusar fram, men väldigt få vet vart tåget är på väg. Vem har en klar uppfattning om vart EU-tåget går? Vi i Miljöpartiet har ju en sådan uppfattning. Det lutar åt att det blir mer och mer överstatlighet, mer och mer federalism. Regeringen hävdar att det inte alls finns några sådana planer. Det finns över huvud taget inga tankar åt det hållet. Vi i Miljöpartiet har dragit slutsatsen att det kanske skulle behövas en liten utredning där vi diskuterar vart vi skall ta vägen. Vart är vi på väg? Var skall besluten fattas i framtiden? Är det så att fler och fler beslut skall lämnas över till EU därför att det är bra, det blir effektivare och människor mår mycket bättre om EU fattar besluten i stället för att vi gör det här i riksdagen? Då får vi väl acceptera att utvecklingen går åt det hållet. Men jag är inte alls övertygad om att människor mår så mycket bättre bara för att EU tar över verksamheten. Jag tycker att det än så länge finns väldigt litet som tyder på att EU-medlemskapet har lett till att Sverige blir rikare, människor mår bättre, livskvaliteten ökar, miljön blir bättre osv. Det finns väldigt litet som talar för det. Däremot finns det väldigt mycket som talar för att EU-medlemskapet har lett till ökade problem. Det finns dock ingen utredning eller undersökning i Sverige där vi har försökt kolla om det här egentligen var en så väldigt bra idé. Är det inte dags för det efter tre och ett halvt års medlemskap? Kanske finns det trots allt en viss poäng med att svenska folket genom sina institutioner, organisationer och politiska system kan vara med och besluta och kanske t.o.m. ha ett avgörande inflytande i vissa politiska frågor. Är det t.ex. ett genialt drag att lyfta över jordbrukspolitiken till EU-nivå och låta EU införa gemensamma tider för hela Västeuropa för när man skall ha gödslat och sått? För oss som bor i Norrbotten blev detta väldigt konstigt. Vi hade is och snö kvar när EU hade bestämt att vi redan skulle ha sått. Denna typ av frågor tycker jag faktiskt att vi borde fundera över: Finns det några ytterligare frågor där det kan finnas en poäng med att vi beslutar om dem här i Sverige? Med Amsterdamfördraget, som nu är på gång och som vi skall besluta om redan i nästa vecka, kommer ytterligare makt att föras över. Stora delar av rättssystemet, straffrätten och civilrätten skall harmoniseras med EU, är det tänkt. Det finns inte ens någon analys av varför detta skall göras. Det skall vara harmonisering och förenhetligande - likadant i alla länder som ingår i unionen - men ingen har kunnat presentera en analys av varför. Skulle det bli bättre och effektivare på något sätt? Nej. Det ligger liksom i sakens natur att man genomför allt som går att genomföra i riktning mot mer överstatlighet, men det finns ingen rimlig analys av om det verkligen blir bättre då. I USA, som är en federal stat, har man i stor utsträckning straffrätten och hela rättssystemet på delstatsnivå. Men i EU har man ännu inte kommit till insikten att det kan finnas vissa områden som faktiskt passar bättre att ha på nationell eller t.o.m. lokal nivå - även om man har lyckats formulera en krånglig princip som heter subsidiaritetsprincipen och som man talar om i högtidliga sammanhang, vilken vissa, t.ex. Folkpartiet i Sverige, har lyckats omformulera till något slags närhetsprincip fast den i själva verket innebär motsatsen. Det finns en statlig utredning tillsatt som skall hålla på med just demokratifrågor. Men i direktiven har det inte angetts att man skall utreda de här sakerna - vart vi är på väg, vad det egentligen är som har hänt med Sverige sedan vi blev medlemmar i EU och var besluten skall fattas. Utredningen kommer inte heller att koncentrera sig på denna oerhört viktiga fråga. Därför skulle vi behöva en särskild utredning om det här. Jag tycker att det vore väldigt bra. Jag tror att väldigt många människor är intresserade av att få något slags tanke om vart vi är på väg, att få veta litet mer om vart det här tåget är på väg och kanske också diskutera om det är många som har lämnats kvar på perrongen, vilket man också kan befara. Tåget rusar på, men de flesta hänger inte med. En mindre elit kör fram i full fart utan att ha tillsatt någon som styr eller beslutat vart man är på väg. I och för sig kan man kanske skönja åt vilket håll rälsen leder, men jag tycker inte riktigt att det räcker, fru talman. Därför vill jag yrka bifall till reservation nr 6.

Fru talman! Jag vill ta upp två saker i Peter Erikssons inlägg. Först gäller det grundlagsfästandet av den kommunala självstyrelsen. Enligt min mening är detta egentligen alldeles för vagt och för svagt för att kunna ha ordentlig kraft när det gäller att hävda den kommunala självstyrelsen. Det är någonting som vi får återkomma till när regeringen lägger fram en proposition. Om det saknas förslag i den riktningen vill jag dock förorda att man söker finna en metod att i grundlagen bygga ut och stärka försvaret för den kommunala självstyrelsen. Sedan gäller det EU. Peter Eriksson och jag har ofta mycket likartade uppfattningar när det gäller EU, och vi har så även i den grundläggande analys som Peter Eriksson gör här, fru talman. Att jag ändå inte har biträtt den här reservationen har två skäl. Det ena är att Demokratiutredningen nu arbetar, och jag tycker att det vore tjänstefel av en utredning som brett skall utreda demokratin om man inte gör en huvudfråga av den förlust för demokratin som ett svenskt EU medlemskap har inneburit. Då har den utredningen så att säga missat huvuduppgiften: det huvudangrepp på demokratin som ägt rum i och med att vi valt att gå in i EU. Det andra skälet är att jag inte ser det som en statlig utrednings uppgift att formulera en strategi för Sveriges eller EU:s framtida utveckling. Det är snarare så att den i sig automatiskt leder till att partier linjerar sig efter olika sociala intressen och olika ideologiska positioner. Det är alltså snarast politiska uppgifter. Av dessa båda skäl har jag inte biträtt denna reservation, även om jag helt delar Peter Erikssons argumentation när det gäller förlusten av demokrati genom EU-medlemskapet.
Fru talman! När det gäller den sista frågan om EU-medlemskapet är det ju så med utredningar att regeringen lägger fast direktiv för hur de skall jobba, och sedan följer utredningen normalt de direktiven. I det här fallet har regeringen i direktiven valt att kraftigt tona ned EU-medlemskapet. Man har inte heller i utredningen ordentliga mandat att föreslå några större åtgärder. Med tanke på att den här frågan är så stor och så viktig tror jag därför att den skulle behöva en särskild utredning. Sedan finns det en rad anledningar att ha en särskild utredning om just det här. Det finns många som är vilsna, inte minst partier. Jag tänker t.ex. på ett parti som Socialdemokraterna eller regeringen.
Fru talman! Genom en sådan här utredning skulle man tvinga fram ett bättre ställningstagande i viktiga EU-frågor om var besluten skall fattas. Därför vore det viktigt att det regerande partiet fick sitta med i en sådan parlamentarisk utredning.

Fru talman! Det här betänkandet behandlar nio motioner från den allmänna motionstiden. Även om utskottet till stora delar är enigt finns det sex reservationer knutna till betänkandet. Jag vill redan nu passa på att yrka bifall till utskottets förslag samt avslag på reservationerna och motionerna. När Anders Johnson var uppe i talarstolen liknade han det här blocket vid en pyttipanna. Det är kanske inte en helt felaktig liknelse. Jag förstår av mina kolleger att det finns en ambition att vara kryddan, löken eller fläskbiten i pyttipannan. Min roll får väl vara att vara potatisen. En av de avslagna motionerna, K535 från Miljöpartiet, tar upp ordet "ras". Motionen avslogs av den anledningen att den var väldigt generell. Utskottet var dock enigt om att den tog upp en viktig fråga, och med anledning av det som har nämnts - det har också nämnts tidigare - är det ett enigt utskott som ger regeringen till känna att ordet "ras" bör utmönstras ur offentlig text i de sammanhang där det är möjligt. Det finns två reservationer om kommunalt självstyre. Här noterar utskottsmajoriteten att betänkandet från den parlamentariska kommittén angående den kommunala självstyrelsens grundlagsskydd har varit ute på remissbehandling och nu är föremål för beredning i Regeringskansliet. Jag delar Kenneth Kvists spänningsfyllda förväntan på vad den kan komma leda till. När det gäller skatteutjämningssystemet finns det en parlamentarisk kommitté som skall lägga fram förslag under hösten i år om uppföljningen av det system som vi har där. Hur frågan om jämställdheten ser ut har Kenneth Kvist egentligen noterat i sitt inlägg. Jag delar inte hans bedömning av behovet att ha en ytterligare skrivning om detta. Utskottet noterar att de här frågorna finns intagna i regeringsformen och de har därigenom fått en grundläggande statsrättslig form. Likaså har de här frågorna ett mycket starkt stöd i de generella kommittédirektiven. Vi i utskottsmajoriteten tycker att det här borde vara till fyllest. Det borde definitivt vara en ledtråd för hur utskotten och riksdagen skall arbeta. Någon ytterligare, upprepande skrivning tycker vi inte är nödvändig. Det finns även reservationer som rör subsidiaritetsprincipen, ökat medborgarinflytande samt de demokratiska effekterna av EU-medlemskapet. Det är viktiga frågor, och jag förutsätter att de får den breda och seriösa behandling som de förtjänar i den tillsatta demokratiutredningen, som också successivt kommer att lämna rapporter från sitt arbete. Den skall slutgiltigt lämna ett förslag i slutet på nästa år. Man pekar på att de direktiv som finns till dem gäller de fyra områden som man skall lägga särskild tyngd på. Det är internationaliseringen av ekonomin, Sveriges roll i EU, informations och kommunikationstekniken samt offentlig sektor och folkrörelsernas utveckling. Jag yrkar med detta bifall till utskottets förslag och återigen avslag på reservationerna. Samtidigt vill jag instämma i Jerry Martingers varma hyllning till kommunernas självstyre och deras betydelse för Sverige. Jag ser fram emot att vi i fortsättningen kommer att kunna stå på samma barrikad när det gäller den kommunala kompetensen, låt vara minus en blomsterhandel.

Fru talman! Det är gott och väl att det finns ett allmänt stadgande i regeringsformen. Men jag förstår inte vad det egentligen har för relevans i frågan. När det gäller kommittéväsendet finns det ett generellt direktiv för alla statliga utredningar att man särskilt skall beakta vad förslagen och analyserna har för konsekvenser för kvinnornas ställning i samhället. De borde vara lika underlydande denna formulering i regeringsformen, som Frank Lassen och utskottsmajoriteten hänvisar till. Likväl har man i det stycket fattat ett särskilt beslut. Då kan man väl med samma goda mening fatta ett sådant beslut när det gäller riksdagsutskottens behandling av olika frågor för att se till att kvinnornas speciella situation icke osynliggörs, som vi har så många konkreta exempel på alltför ofta är fallet. Jag tycker alltså att det inte går att krypa bakom de allmänna formuleringarna. Det står många utomordentligt goda saker i vår grundlag. Skulle vi nöja oss enbart med det skulle vi i många fall inte alls behöva någon annan lagstiftning eller några andra beslut. Men verkligheten är nu sådan att vi behöver de andra lagarna och de andra besluten. Vi kan inte bara hänvisa till några allmänt uttryckta målsättningssatser i regeringsformen.
Fru talman! Jag delar inte Kenneth Kvists uppfattning att regeringsformen är allmän och inte behöver leda någonstans. Jag tycker att den här frågan har ett mycket tydligt och klart stöd i regeringsformen. Eftersom regeringsformen ändå är överordnad riksdagsordningen kan jag inte se behovet av att upprepa det som är sagt där i riksdagsordningen. Det är möjligt att Kenneth Kvist, som har längre erfarenhet än jag, har kommit fram till att man inte bryr sig om det som faktiskt skall gälla. Men då får man ta itu med det i det sammanhanget. Det hjälper i så fall inte med ytterligare skrivningar. Skrivningarna räcker till för att ge stöd till det arbete som eftersträvas.
Fru talman! Det är gott att vi har allmänna skrivningar. Den här satsen, som talar om allas lika behandling, är en allmän målsättningsparagraf. Vi vet att alla människor inte behandlas lika i det här samhället. Vi har stora sociala skillnader. Vi har också det vi kan kalla könsmässigt sociala skillnader. Det här vore inget problem om riksdagsutskotten tydliggjorde vissa förslag som har relevans för olika konsekvenser för kvinnor respektive män i samhället. Men det görs nästan aldrig, trots det som står i grundlagen.

Jag tycker att det är en helt rimlig begäran, en begäran som innebär en konkretisering av de allmänna formuleringar som står i regeringsformen. Sådana konkretiseringar använder vi, som jag sade, i många andra sammanhang. Jag förstår inte varför man är så rädd för att använda dem i detta.
Fru talman! Jag har stor respekt för Kenneth Kvists syfte, men jag tycker ändå att det viktigaste inte kan vara att man i olika texter upprepar saker som redan är självklara och skall gälla. Det viktigaste är att se till att de regler och lagar som finns efterlevs. Skulle ett utskottsförslag komma som inte tar hänsyn till detta är det såvitt jag kan förstå kammaren obetaget att reagera på det.
Fru talman! Frank Lassen säger att han ser fram emot remissbehandlingen av betänkandet från kommittén som har haft till uppgift att analysera innebörden av den kommunala självstyrelsen och beskattningsrätten och dess förhållande till grundlagsbestämmelserna. Frank Lassen yrkat avslag på, uttalar att regeringen genom bl.a. den inomkommunala skatteutjämningen förbrutit sig mot grundlagen. Men den reservationen har som sagt Frank Lassen yrkat avslag på. Just den utredning som Frank Lassen ser fram emot uttalar faktiskt i sitt betänkande, med beteckningen SOU 1996:129, tveksamhet mot den här skatteutjämningen. Det skulle vara mycket intressant att höra Frank Lassens kommentar till det. På s. 220 i betänkandet står det: "Vad man kan fråga sig är emellertid om riksdagens befogenhet att med stöd av 8 kap. 5 § RF besluta om åligganden för kommunerna och landstingen var avsedd att - utan begränsningar - kunna gälla åligganden som sträcker sig utanför kommunens respektive landstingets gränser." På s. 221 står det: "Med det nya utjämningssystemet har man fört in en ny syn på den kommunala beskattningsrätten genom att skatt som tas upp av en kommun eller ett landsting ansetts delvis kunna tas i anspråk för att bekosta andra kommuners respektive landstings uppgifter. Ett sådant utjämningssystem innebär onekligen att utrymmet för den kommunala självstyrelsen minskar i vissa kommuner och landsting." Jag tycker alltså att det skulle vara intressant att få höra Frank Lassens kommentar.
Fru talman! Jag gör det av den anledningen att det är frågor som berörs i utredningen och som nu är under beredning. Jag tycker att de är så pass viktiga och intressanta frågor att de förtjänar en bra beredning. Jag är väl medveten om att det finns en tveksamhet - på grundval av olika infallsvinklar - när det gäller skatteutjämningssystemet. De som är beroende av systemet tycker sig ha blivit missgynnade, medan de som har haft möjlighet att bidra tycker sig i sin tur ha blivit missgynnade. Visst finns det tveksamheter. Men en sak är uppenbar, nämligen att det hittills inte har stridit mot den grundlag som finns. Statens, kommunernas och landstingskommunernas ekonomi hänger ihop. Det är inte helt orimligt att staten har möjligheter att styra. Om det är det som är det bästa eller inte får vi diskutera vidare. I vissa frågor lär vi inte bli överens. När det gäller den kommunala kompetensen ser jag fram emot ett samarbete med utgångspunkt i Jerry Martingers uttalande i dag. Det är inte bara i fråga om blomsteraffärer vi har haft delade uppfattningar. Det har varit ett rabiat motstånd från Jerry Martingers parti när det gäller möjligheter för kommunerna att kunna samarbeta och samverka kring områden som har setts som självklara kommunala kompetensområden - även från Jerry Martingers sida.
Fru talman! I det senare fallet handlar det om vad vi har diskuterat tidigare så många gånger, nämligen att kommunerna har gått utanför sin formella kompetens och sitt naturliga verksamhetsområde, bl.a. med hänvisning till 2 kap. 1 § kommunallagen.

Frank Lassen säger att den inomkommunala skatteutjämningen inte har befunnits strida mot grundlagen. Det intressanta är att man i den utredning som majoriteten och Frank Lassen nu väntar på alltså har framhållit en tveksamhet på området. Vi får se, Frank Lassen. Men jag har svårt att tänka mig att ni skulle kunna bortse från vad denna kommitté - med ett flertal socialdemokratiska ledamöter - har kommit fram till.
Fru talman! De citat Jerry Martinger har läst upp gör att jag med ännu större förväntan ser fram emot kommitténs arbete. Det visar att man har gått in i arbetet med öppna ögon. Det är bra att en kommitté pekar ut sådant som man finner tveksamheter i. Det har skett en remissomgång, och nu sker en beredning. Efter den har vi anledning att diskutera frågan. Det är lovvärt att en kommitté inte i förväg har fått för sig vilka resultat man skall komma fram till utan har en kritisk syn. Det är så vi önskar att en kommitté skall arbeta. Jag vill åter upprepa angående den kommunala kompetensen att vi hade två debatter för inte så länge sedan i kammaren. I det ena fallet var det blomsteraffärer som spökade. I det andra fallet gällde det möjligheter för kommuner att samordna egen verksamhet som ligger inom varje enskild kommuns egna kompetensområde. Det ansågs innebära ett hot om ett par kommuner med vardera 5 000 invånare skulle börja samarbeta - det skulle bli monopol. Det handlade om verksamheter som låg inom den kommunala kompetensen. I de frågorna tycks vi numera vara överens.

Fru talman! Jag vill uttrycka min glädje över att konstitutionsutskottet beslutat att förorda ett tillkännagivande med anledning av den motion jag väckt om begreppet ras i fråga om människor i svensk lagstiftning. Jag har stor förståelse för att motionens att-satser har avstyrkts då inte heller jag kan instämma i dem. De kom att se ut på ett annat sätt än jag själv ville efter den byråkratiska behandling som motionen måste genomgå i riksdagen. Ärendet har beretts noggrant och yttranden har inhämtats från Vetenskapsakademien, Språknämnden och samordnaren för svensk översättning vid Europeiska kommissionen. Vetenskapsakademien har, utan att stödja sig på motionens yrkanden, bekräftat ett av de huvudsakliga påståenden som görs där, nämligen att begreppet ras i fråga om människor helt saknar vetenskaplig grund. Detta är, enligt min mening, centralt. Språknämnden anför att "rent verbala reformer leder sällan till någon verklig förändring". Det argumentet hade varit betydligt intressantare om Språknämnden i sitt yttrande även diskuterat vad konsekvenserna av ett inkorrekt fördomsfullt språkbruk har för effekt angående verkliga förändringar. Jag är ändå medveten om att Språknämnden pekar på ett viktigt problem. Själva syftet med en ändring av språket riskerar att försvinna helt och beslutet förlorar sin legitimitet om en ändring av ett traditionellt språkbruk ändras genom ett politiskt beslut och inte genom att språkbruket i sig ändras på s.k. naturlig väg, dvs. med tiden. Människor kommer även fortsättningsvis att tala om olika raser. Begreppsanvändningen, som är ett arv från tidigare förlegad kunskap och fördomar, är väl inarbetat i vårt samhälle. Ett exempel på det är den annonsering som Sveriges television gjorde för det senaste avsnittet av Dilemma. I annonseringen talas det om att ett rasbråk bryter ut i Malmö, dvs. underförstått olika raser bråkar med varandra. Men varför ändra språkbruket? För det första: Om man verkligen respekterar lagstiftningen och tar i beaktande den mycket noggranna tolkning som sker i vårt rättsväsende av formuleringar i lagstiftningen, kan man tycka att det är skäl nog att inte använda ett otydligt och inkorrekt språkbruk. Vi är så aktsamma om att inte annars använda slentrianmässiga uttryck i vår lagstiftning. För det andra: Vem spelar man i händerna genom att fortsätta att använda ett förlegat och värdeladdat språkbruk? Här måste jag återigen citera Språknämnden som enligt min mening har gjort en missuppfattning. Språknämnden anför i sitt yttrande till konstitutionsutskottet: "Rent språkligt kan tilläggas följande. Redan motionärerna själva använder orden rasism och rasist, vilka uppenbarligen skulle hänga i luften om själva grundordet ras skulle avskaffas." I motionen har på inget ställe förordats att grundordet ras avskaffas helt. Det är den första missuppfattningen. Vidare är Språknämndens argumentation underlig om man betänker att det finns en del trosföreställningar som benämns som ismer. Den som talar om ismerna, t.ex. anarkism, socialism, konservatism, buddhism osv., måste kunna beskriva anhängare av en viss trosföreställning eller annan åskådning utan att själv göra sig delaktig av den. På den här punkten tycker jag att Språknämnden är otydlig. Samma otydlighet förstärks när man sedan läser Språknämndens invändningar angående att negativa ord med anknytning till rasism skulle luckras upp och försvagas. Som exempel på sådana negativ ord nämner Språknämnden rashets och rasdiskriminering. De två orden bekräftar rastänkande i sig. Rashets måste betyda att hetsa olika raser mot varandra. Det finns enklare och mer precisa ord för detta, t.ex. rasism eller rasistisk diskriminering. Det tycker jag att Språknämnden borde ha uttryckt. Det är också intressant att notera att såväl FN som Europaparlamentet i olika sammanhang fastslagit att begreppet ras i fråga om människor är olämpligt. Ändå har det hängt kvar. Att diskussionen har vunnit ett visst internationellt gehör tror jag kommer att underlätta regeringens arbete på ett internationellt plan för att verka för en utmönstring av begreppet i de konventioner som även tillämpas i svensk lagstiftning. Utskottet förordar att regeringen skall göra så. Jag vill slutligen säga att jag som stark anhängare av kampen mot rasism är väl medveten om att ett förändrat svenskt språkbruk i svensk lagstiftning i sig inte ger upphov till några långsiktiga samhällsförändringar. Men när tiden är mogen skall man ta tillfället i akt och låta de förändringar i fråga om kunskap och uppfattningar som finns i samhället även genomsyra lagstiftningen. Vi har med vår motion inte varit ute efter att manipulera språket för våra egna politiska syften. Tvärtom har vi sökt förhindra att svensk lagstiftning i framtiden drabbas av politisk manipulation genom språkbruket. Därest vi kan skall vi undvika att spela rasisterna i händerna. Jag är därför mycket glad över att riksdagen enhälligt, åtminstone i detta sammanhang, instämmer i detta.

Fru talman! I kvinnofridspropositionen föreslår regeringen såvitt nu är i fråga en skärpning av jämställdhetslagen. En definition av begreppet sexuella trakasserier skall införas i jämställdhetslagen, arbetsgivarens ansvar för att motverka sådana trakasserier vidgas och arbetsgivaren får en skadeståndssanktionerad skyldighet att vidta åtgärder i det enskilda fallet. Till att börja med är Moderata samlingspartiet helt överens med regeringen om att sexuella trakasserier i arbetslivet inte kan accepteras. Vi vill t.o.m. gå längre än regeringen och slå fast att inte någon som helst form av trakasserier, könsrelaterade eller ej, kan accepteras i ett civiliserat arbetsliv. Det är vars och ens skyldighet att i alla sammanhang främja en lika behandling av alla, oavsett kön. Trakasserier strider mot den självklara respekten för människovärdet. Vi är alltså överens med majoriteten om målet för arbetet på detta område. Vi är däremot oense om medlen för att nå dit. Därför yrkar vi avslag på propositionen. Redan enligt nu gällande bestämmelser i jämställdhetslagen skall arbetsgivaren, inom ramen för det aktiva jämställdhetsarbetet, verka för att inte någon arbetstagare utsätts för sexuella trakasserier. Handlingar som är att beteckna som sexuella trakasserier är också straffbelagda i brottsbalken. Även i arbetsmiljölagen och Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter finns regler som är tillämpliga. Följaktligen kräver JämO redan nu att arbetsgivarna upprättar en särskild handlingsplan för hur de avser att motverka sexuella trakasserier samt för hur en anmälan skall tas om hand. Man måste därför fråga sig vart regeringen vill komma med den föreslagna skärpningen av lagen. Regeringen har inte visat - inte ens påstått - att nuvarande regler inte räcker för att leda till en nöjaktig hantering i förekommande fall. Det kan väl inte vara så illa att majoriteten inbillar sig att fenomenet sexuella trakasserier hux flux kommer att upphöra i och med denna lagändring? En gammal luttrad åklagare vill ta exemplet med misshandel, som har varit förbjudet i lag sedan landskapslagarnas tid. Det har som bekant inte lett till att fenomenet misshandel har upphört. Snarare har det väl på senare tid tvärtom blivit mer frekvent och mer allvarligt. Till en betydande del ser vi moderater regeringens förslag som ett utslag av den övertro som socialdemokraterna alltid hyser på politikens möjligheter att få bukt med alla företeelser i samhället som man ogillar. I ett läge när alla talar om vikten av avregleringar på arbetsmarknaden skall vi nu alltså reglera ännu mer - utan att ens ha gjort klart för oss varför. Sverige har inte råd med symbolhandlingar. Enligt en nyligen presenterad undersökning av Näringslivets ekonomifakta kostar regelbördan svenska företag 70 miljarder kronor om året, eller lika mycket som hela grund och gymnasieskolan. Regeringen föreslår att en arbetsgivare som får kännedom om att en arbetstagare anser sig ha blivit utsatt för sexuella trakasserier skall utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra en fortsättning. Om arbetsgivaren inte fullgör dessa skyldigheter skall han betala skadestånd till arbetstagaren för den kränkning som underlåtenheten innebär. Vi kritiserar den föreslagna sanktionen. Förslaget medför att arbetsgivaren i alla lägen dels blir ansvarig för att vidta åtgärder, dels blir skadeståndsansvarig för händelser som han inte kan råda över och där de objektiva kriterierna är otydliga. Detta innebär att man närmar sig ett strikt ansvar för arbetsgivaren på detta område, och det kan vi inte acceptera. Propositionen är påfallande vag när det gäller vilka krav som kan ställas på arbetsgivaren för att han skall anses ha gjort vad som skäligen kan krävas. Det sägs t.ex. i författningskommentaren att arbetsgivaren inte kan låta utredningen stanna vid att konstatera att ord står mot ord. Något svävande hänvisas till "de utredningsmöjligheter som kan erhållas genom samhällets försorg". Vi antar att man avser en polisiär förundersökning i brottmål angående ofredande. Men rekvisiten för vad som kan antas utgöra ofredande är betydligt snävare än de som föreslås för sexuella trakasserier. Om dessutom ord står mot ord och ingen annan bevisning står till buds kan inte åklagarna eller polisen göra annat än att konstatera att brott inte kan styrkas. Vad kan arbetsgivaren göra i det läget? Svar: Inte ett dugg, i de fall där den som påstås ha trakasserat en arbetskamrat vägrar att samarbeta. Enligt propositionen kan arbetsgivaren "med beaktande av allmänna principer om anställningstrygghet och anställningsskydd vidta olika åtgärder". Därefter talas om att det kan vara fråga om tillsägelser, uppmaningar, varningar, omplaceringar och ytterst uppsägning - allt bedömningar som får göras utifrån anställningsskyddslagens regler. Det är väl känt att praxis är synnerligen restriktiv till arbetstagarnas fördel när det gäller att bedöma om saklig grund för uppsägning föreligger. Genom hänvisningen till LAS i dess nuvarande lydelse kläms arbetsgivaren alltså mellan två sköldar: han får välja mellan att betala skadestånd enligt LAS på grund av uppsägning eller skadestånd enligt jämställdhetslagen på grund av att det de facto är omöjligt att effektivt förhindra fortsatta sexuella trakasserier från en arbetstagare som inte låter sig talas till rätta. En sådan ordning är enligt vårt förmenande helt orimlig. I detta betänkande behandlar AU också ett antal motioner som rör olika jämställdhetsfrågor. I vad avser frågan om lönediskriminering hänvisar jag till det särskilda yttrande som Moderata samlingspartiet har avgivit. Vi framhåller där att det finns utredningar som visar att den påstådda lönediskrimineringen av kvinnor till förmån för män är en myt och att skillnaderna i lön mellan kvinnor och män i huvudsak beror på att kvinnor arbetar i låglöneyrken. Skillnaderna förefaller alltså att i allt väsentligt vara ett resultat av den svenska modellen, dvs. ett problem som det socialistiska samhället har skapat. Skälet till att det har blivit på detta sätt är att stora samhällssektorer som är helt kvinnodominerade arbetsfält utgör statliga eller kommunala monopol. Härigenom har den enda arbetsgivaren på området effektivt kunnat förhindra en rimlig löneutvecklig för stora grupper på arbetsmarknaden. Den offentliga sektorns monopol är en verklig kvinnofälla. Det faktum att kvinnor av tradition har klumpats ihop till en anonym massa i stället för att ses och värderas som individer har ytterligare försämrat deras lönebildning. De förslag som läggs fram i de motioner som nu behandlas är inte ägnade att undanröja dessa grundläggande strukturproblem. Fru talman! Detta betänkande borde ha kallats "Jämställd, jämställdare, jämställdast". Jämställdheten har, liksom vårdpolitiken, blivit en sportgren där alla partier nu tävlar om att vara mest kvinnovänliga - allt i röstmaximerande syfte. Problemet är att den brokiga floran av åtgärdsförslag inte leder till en lösning av den reella olikhet som onekligen finns mellan könen, såsom inlåsningen av kvinnor i den offentliga sektorn med dess låga löner, som leder till ett allt större bidragsberoende hos kvinnorna. Enligt Kvinnomaktsutredningen uppgår inte mindre än 39 % av kvinnornas disponibla inkomster av bidrag av olika slag. Det är verkligen inte jämställt. Det är oacceptabelt. Den offentliga sektorns monopol på områden som skola, vård och omsorg innebär också i praktiken ett näringsförbud för de kvinnor som är verksamma på detta område. Det är några av de systemfel som vi moderater vill undanröja. Men i stället för att fokusera på problemen ägnar vi oss nu åt att försöka skyla över symtomen. Denna låtsaslek är ovärdig, men den är politiskt korrekt. Det bottnar ytterst i att vi har låtit radikalfeministerna i Regringskansliet och dess omedelbara närhet behålla problemformuleringsprivilegiet. Dessa personer har en kvinno och samhällssyn som är helt främmande för oss moderater. Därför faller vi inte in i de allmänna oreflekterade ropen på mer reglering, mer särbehandling, mer kvotering och mer särskilda kvinnoprojekt. För oss är utgångpunkten att kvinnor också är människor. Vad kvinnorna behöver är generella förbättringar av familjepolitiken och av skatte och bidragssystemen. De behöver en större frihet att själva kunna påverka sina liv med mindre politisk styrning. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Sverige framhålls ofta i olika internationella sammanhang som ett föredöme när det gäller jämställdhet, och det med all rätt. Vid en internationell jämförelse ligger vi långt framme när det gäller jämställdheten mellan kvinnor och män. Men trots detta finns det stora och tydliga brister i vårt land. Vi har i realiteten en mycket lång väg kvar att vandra innan vi kan hävda att Sverige är ett jämställt samhälle. Det finns anledning, tycker jag, att vara otålig över att framåtskridandet på detta område går så långsamt som det gör. Det betänkande som vi nu diskuterar kan delas upp i två olika delar. Dels handlar det om förändringar i jämställdhetslagen, dels behandlas ett antal motionsyrkanden från allmänna motionstiden som tar upp jämställdhetsfrågorna i ett vidare perspektiv. För att börja med ändringarna i jämställdhetslagen kan jag säga att det handlar om väldigt svåra avvägningar och tolkningar. Det handlar t.ex. om att definiera begreppet sexuella trakasserier. Det är naturligtvis självklart att inga sexuella trakasserier, och för den delen inga andra trakasserier heller, är acceptabla på en arbetsplats eller annorstädes. Men den svåra avvägningen är att i lag försöka definiera vad som skall räknas som sexuella trakasserier och vad som inte skall göra det. Många gånger handlar det om subjektiva bedömningar och upplevelser, och det är svårt att fastställa objektiva kriterier. En annan fråga som är svår att hantera lagstiftningsmässigt är arbetsgivarnas ansvar för att förebygga att sexuella trakasserier kan förekomma på en arbetsplats. Hur skall ett sådant här förebyggande arbete ske? När skall förebyggande insatser sättas in, etc? Det finns ett antal frågor man kan resa. Detta är som sagt svåra avvägningar, men vi har från Centerns sida ändå valt att acceptera regeringens proposition i denna del. Även om lagstiftningen inte i alla delar kan bli helt glasklar är det av väldigt stor vikt att samhället, bl.a. genom jämställdhetslagens bestämmelser, mycket tydligt markerar att det är en allvarlig fråga och att sexuella trakasserier på en arbetsplats aldrig under några förhållanden kan accepteras. Fru talman! När det gäller den andra delen av betänkandet behandlas en mängd förslag från allmänna motionstiden. Det råder på centrala områden en väldigt stor samsyn mellan en mycket stor majoritet i utskottet om vikten av att gå vidare på vägen mot ett mer jämställt samhälle. Men trots att vi har en långtgående lagstiftning och trots att vi har en jämställdhetsombudsman i Sverige kan vi inte säga annat än att takten i utvecklingen mot ett jämställt samhälle är alltför svag. Löneskillnader till kvinnors nackdel inom samma yrke består, och likadant är förhållandet mellan typiska mans respektive kvinnoyrken. När det gäller frågan om vilka som bestämmer i olika sammanhang är förhållandena med några få undantag sådana, att kvinnorna är klart underrepresenterade. Stat och kommuner, likväl som de privata arbetsgivarna, är ungefär lika dåliga i det praktiska jämställdhetsarbetet. Radikala förändringar måste till för att situationen skall bli acceptabel. Lika lön för lika arbete borde vara en självklarhet. Det skall givetvis inte bara gälla inom samma yrke, utan också komma till uttryck vid värdering av kvinno respektive mansdominerade yrken. Det är ganska lätt att inse att t.ex. sjuksköterskor skulle ligga i ett helt annat löneläge om männen utgjorde en majoritet i yrkesgruppen. Jag tror alltså inte att förklaringen till detta är den som Christel Anderberg redovisade i sitt anförande. Hon sade att löneskillnaderna beror på att kvinnorna är inlåsta i ett offentligt monopol, och det är därför som löneutvecklingen har varit så svag för deras del. Det finns ju andra delar av den offentliga verksamheten som är minst lika monopolistiska, t.ex. rättsväsendet, där det finns yrkesgrupper som har ganska bra betalt. Ett exempel är åklagarna. Monopolbegränsningarna finns där, men det är ett typiskt mansdominerat yrke. Därför tror jag att t.ex. åklagare har ett helt annat löneläge än vad t.ex. sjuksköterskor har. I barnomsorgsdebatten har stor kraft lagts på att diskutera pappamånad som ett sätt att få papporna att stanna hemma åtminstone en liten del av föräldraledigheten. Jag är för min del övertygad om att om löneskillnaderna på arbetsmarknaden inte var så stora som de nu är skulle det här problemet med all sannolikhet lösas av sig själv. De flesta barnfamiljer har nämligen inte råd att bortse från de ekonomiska konsekvenserna av hur föräldraledigheten delas mellan mamman och pappan, och då blir det den, i de allra flesta fall mannen, som har den högsta inkomsten som jobbar för att man skall klara familjens försörjning. Vi kan konstatera att lagstiftning, regler och sanktionsmöjligheter uppenbarligen inte räcker för att uppnå ett jämställt samhälle. Ett problem i sammanhanget är att sannolikt alltför få känner till eller, ännu värre, inte vill inse hur illa ställt det är med jämställdheten i vårt land. Okunnighet kan motverkas med upplysning, opinionsbildning och attitydpåverkan. Det finns därför anledning att som ett komplement till övriga åtgärder i vårt land initiera en brett upplagd informations och opinionsbildningskampanj för att påskynda jämställdhetsarbetet. Ett annat sätt att råda bot på de orättvisa löneskillnaderna är att utveckla olika system för arbetsvärdering. Det här tar vi från Centerns sida upp i en reservation. Avslutningsvis en liten kommentar till ytterligare en reservation från Centern till det här betänkandet. Det handlar om Arbetsdomstolen, dess funktion och sammansättning vid tvister om lönediskriminering. Vi understryker att det är oerhört viktigt att en rättvis könsfördelning speglas i AD:s sammansättning när man hanterar den här typen av mål. Det finns också anledning att i den här typen av mål komplettera AD Fru talman! Med de här kommentarerna till betänkandet och våra reservationer vill jag konstatera att jag självfallet står bakom samtliga reservationer till utskottsbetänkandet där Centern finns med men att jag nöjer mig med att yrka bifall till reservationerna nr 16

Fru talman! Jag har en liten kommentar med anledning av Elving Anderssons funderingar kring lönesättningen inom åklagarväsendet. När jag i tidernas begynnelse började inom åklagarväsendet var det ett synnerligen mansdominerat verksamhetsområde. Bara ett fåtal procent av hela kåren utgjordes av kvinnor. Bland de unga jurister som söker sig till åklagarväsendet i dag är långt över 50 % kvinnor. Det har gått så långt att Riksåklagaren i sina annonser särskilt måste uppmuntra män att söka sig till åklagarbanan. Åklagarväsendet har mycket riktigt haft en ganska hygglig löneutveckling på senare år, men inte alls av de skäl som Elving Andersson tror. Orsaken är i stället att jurister har många olika arbetsgivare att välja mellan. För en ung åklagare är det t.ex. bara att byta plats, att skifta från åklagar till försvararbänken i rättssalen, så har han eller hon genast förbättrat sin lön med ca 100 %. Det är uteslutande av det skälet som åklagarnas löner på senare år har lyft så pass bra. Det har absolut ingenting alls att göra med könssammansättningen inom åklagarkåren.
Fru talman! Christel Anderberg gör det litet för lätt för sig. Hon väljer en strutsmentalitet när hon vägrar inse sanningen. Hon väljer att inte sen sin omgivning, att se sanningen. Jag tror att en del av förklaringen till det här ligger i det som Christel Anderberg säger. Jag betonade också från talarstolen att det jag sade inte var hela sanningen. Christel Anderberg: Tror Christel Anderberg att t.ex. sjuksköterskornas löneläge skulle ha varit detsamma som det är i dag om det hade varit ett mansdominerat yrke i stället för ett kvinnodominerat?
Fru talman! Vad jag tror, Elving Andersson, är att sjuksköterskorna i Sverige skulle ha haft anständiga löner om det hade funnits fler olika, konkurrerande arbetsgivare att erbjuda sina tjänster till. Lustigt nog har den situationen faktiskt uppstått på senare år i och med att ett stort antal sjuksköterskor har flyttat till Norge och jobbar där. De har därmed lyft sina löner med 30-40 %. Nu börjar det uppstå en bristsituation i Sverige, och jag är övertygad om att landstingen så småningom kommer att tvingas att försöka locka tillbaka kvalificerad arbetskraft bl.a. genom att erbjuda bättre löner. Det skulle de aldrig ha behövt göra om Sverige hade haft kvar sina murar och kvinnorna inte hade haft några alternativ. Av vilket skäl skulle inte kvinnor ha rätt till en marknad att sälja sina tjänster på, lika väl som män har och alltid har haft? Tror inte Elving Andersson att det skulle vara en fördel för kvinnorna om marknaden fick sätta deras löner i stället för att Elving Andersson och jag skall göra det här i Sveriges riksdag? Problemet för oss är bl.a. att vi inte har några pengar att utanordna som följd av våra beslut i lönesättningsfrågorna inom den offentliga sektorn.
Fru talman! Jag har visserligen varit ett antal år i riksdagen, men jag har aldrig har varit med om att vi här bestämmer lönerna för sjuksköterskor och andra offentliganställda grupper. Det måste vara något som jag har missat under mina år i riksdagen men som tydligen Christel Anderberg har observerat. Det är självfallet bra att kvinnor har rätt till en bred arbetsmarknad. Det måste självfallet vara ett mål att alla människor skall ha det. Men det är inte så enkelt som Christel Anderberg gör det när hon bortser från att det här också finns ett könssamband. Även bland grupper som finns på en öppen marknad, t.ex. inom handel och kontor, är typiska kvinnoyrken också låglöneyrken. Där kan man i varje fall inte hävda att det är offentliga monopol som styr. Hur kommer det sig att t.ex. handelsanställda och kontorsadministrativ personal ligger så oerhört lågt i sin lönesättning? Jo, det finns naturligtvis ett tydligt samband på så sätt att det här är kvinnodominerade yrken. Vi ser samma mönster i både den offentliga och den privata sektorn: kvinnodominerade yrken är låglöneyrken. Det leder mig till den ganska självklara slutsatsen att det finns ett könssamband på det här området.

Fru talman! I detta betänkande behandlas en ändring i jämställdhetslagen, ett förslag som har brutits ut ur propositionen om kvinnofrid. Det innebär bl.a. ett förtydligande av arbetsgivarens ansvar att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för sexuella trakasserier. Det har också väckts ett stort antal motioner, och från alla oppositionspartier finns också ett antal reservationer. Jag skall för min del, fru talman, yrka bifall till reservationerna 3 och 11. Självfallet stöder jag de andra folkpartireservationerna, även om vi inte begär omröstning på dem. Först några reflexioner. Det liberala kravet på jämställdhet mellan kvinnor och män utgår från respekten för individens egenart. Godtycke, tradition och diskriminering begränsar både mäns och kvinnors livschanser. Jämställdhet betyder inte att alla skall leva och bete sig likadant. Det betyder att alla skall ha möjlighet att utveckla sin personlighet och dess möjligheter. Därför får inte jämställdhetspolitiken fortsätta att mest vara en kvinnofråga. Den är i högsta grad även männens fråga. Könsdiskriminering har sin utgångspunkt i generaliseringar om en viss grupp människors kollektiva egenskaper och behov, oftast uppbyggd på fördomar och kulturhistoriskt förankrade uppfattningar. Därför är just arbetet med att skapa ett mer jämställt samhälle en central uppgift för oss liberaler. Folkpartiet har länge varit pådrivande i arbetet med att förändra samhället i riktning mot att kvinnor och män ges mer likvärdiga förutsättningar för individuell utveckling och valfrihet samt likvärdiga friheter, rättigheter och skyldigheter såväl i arbetsliv som i omsorg om hem och familj. Vid varje milstolpe i jämställdhetspolitiken har liberala krav ofta fått drivas i kamp mot andra partier. Inte sällan har de också varit i konflikt med socialdemokrater. Ibland tycks det som om socialdemokratin har satt upp klasskampen som viktigare än könskampen. Facklig makt har varit viktigare än kvinnors makt och möjligheter. Det krävdes faktiskt en liberal jämställdhetsminister för att få fram en jämställdhetslag som också hade bjudande plikter. Den socialdemokratiska oppositionen vid det tillfället röstade ju mot. Men steg för steg har liberala tankegångar om att föra jämställdhetsfrågorna framåt ändå vunnit terräng. Till tonerna av regeringens mer interna lovsång har jämställdhetsarbetet fallit tillbaka. Jag tror att vi här måste driva på för att försöka ändra på detta. Regeringen söker ju ständigt stöd i statistiken om kvinnors representation. Men det räcker inte. Aldrig har det varit så många kvinnor i regeringen. Men det betyder inte att man för den skull har fått ett mer jämställt samhälle. I regeringsförklaringen utlovas att regeringens politik skall genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Ändå saknas detta i många frågor. För Folkpartiets del är jobben den viktigaste jämställdhetsfrågan. Vi måste få fler jobb genom växande företag, jobb som också kvinnor kan få lättare tillträde till. All den utvecklingskraft som kvinnor såväl som män står för måste släppas fram. Det måste ske genom att man får bättre möjligheter att utbilda sig, att gå vidare, att själv ta ansvar och att växa. Det måste också ske genom att det skapas möjligheter att starta företag, att använda sin entreprenörsanda, att bruka sina idéer och att pröva sina vingar. Det skapar utveckling. Det skapar nya jobb. Det skapar effektivitet och resurssnålhet. Det skapar skatteintäkter - intäkter som kan användas för mer service, vård och omsorg, vilket är bra för både kvinnor, män och för våra gemensamma barn. Ökad jämställdhet är också lönsamt. Det är enskilda människors kompetens, uppfinningsrikedom och arbetsvilja som är grunden för ekonomisk tillväxt. Om man utgår från det faktum att kompetens och yrkeskunnande är jämnt fördelade mellan könen innebär det i realiteten att den kompetens som halva befolkningen besitter inte i tillräckligt hög utsträckning i dag tas till vara. Jämställdhet är ett sätt att fullt ut utnyttja samhällets begåvningspotential. I ett jämställt samhälle används hela humankapitalet. Begåvningspotentialen medverkar därmed till ökad produktivitet, ekonomisk tillväxt och ett mer socialt likvärdigt samhälle. I förlängningen ger detta också kvinnor en stark position på arbetsmarknaden, en styrka som är positiv för jämställdheten och som minskar risken för en generell mobbningssituation eller för trakasserier av kvinnor. Att släppa loss den kvinnliga skaparkraften är ett av målen. En väsentlig sak i den för de flesta av oss så viktiga tjänstesektorn är att den kan drivas i konkurrens och valfrihet både för brukare och anställda. Den kanske allra viktigaste förutsättningen för konkurrens i tjänstesektorn är att alla de kvinnor som arbetar och har idéer inom vård, omsorg, utbildning och service till människor i alla åldrar verkligen får möjlighet att förverkliga sina idéer också utanför de offentliga monopolen. Att dessa i stället motarbetas är jämställdhetsfientligt och utvecklingshämmande. Det måste, herr talman, löna sig att arbeta även för småbarnsmammor. Därför måste de arbetslöshetsfällor och fattigdomsfällor vi i dag har bort. Vi vill också ha en modern familjepolitik som bejakar delat ansvar och som gör att det lönar sig att arbeta. Med det här sagda, herr talman, fångas reservationen in i allt väsentligt. Jag vill också säga några ord mer specifikt om reservation 3, som jag redan har yrkat bifall till, i det aktuella betänkandet. Vi tycker att det är bra att lagen om sexuella trakasserier blir tydligare. Men samtidigt visar förslaget på en svaghet som har rått vid regeringens arbete med propositionen i det här avseendet. Sexuella trakasserier är ovälkomna, nedsättande och förnedrande för dem som drabbas. Ofta leder de till rädsla, osäkerhet och skuldkänslor hos den som har blivit utsatt för dem. Vi kan alla hålla med om att sexuella trakasserier alltid måste uppmärksammas och åtgärdas. Regeringen har dock valt att begränsa lagstiftningen till att enbart gälla dem som omfattas av lagen om anställningsskydd. Folkpartiet anser inte att det är tillräckligt, bl.a. därför att studenter inte omfattas av den nya lagen. Varför vill inte regeringen ge studenter samma skydd som politiska ombudsmän? Studenter vid högskolor och universitet befinner sig i en liknande situation som andra arbetstagare. Detsamma gäller värnpliktiga. Det är därför viktigt att studenters och värnpliktigas situation uppmärksammas när det gäller just de sexuella trakasserierna. Orsaken till att den nya lagen inte gäller för grupperna studenter och värnpliktiga är ju enligt regeringens förslag att de inte omfattas av lagen om anställningsskydd. Folkpartiet vill därför att lagen när det gäller sexuella trakasserier skall gälla enligt förebild i arbetsmiljölagen. Då får nämligen både studenter och värnpliktiga samma skydd som Arbetsmarknadsdepartementets personal.